Herr talman! Bertil Fiskesjö sade att vissa förespråkar en ohejdad tillväxt av den offentliga sektorn och nämnde sedan mitt namn. Den slutsatsen drog han alltså när jag undrade varför kommuner och landsting inte får behålla de inkomster som flyter in till dem, så att de kan klara sysselsättningen och en utveckling av sina verksamheter. Det innebär ingen ohejdad tillväxt. Jag kan däremot erkänna att vi i ett mer långsiktigt program har föreslagit att man skall bygga ut den samlade offentliga sektorn så att det skapas 100 000 nya jobb under en tioårsperiod. Det kommer att behövas. Industriutvecklingen är inte sådan att vi kan räkna med att alla människor som kommer ut på arbetsmarknaden som ny arbetskraft kan sugas upp. Vi står inför en monopoliserad och krisande kapitalism. Vi har också att vänta en omfattande introduktion av ny teknik, som kommer att ställa helt nya krav när det gäller sysselsättningen och möjligheterna att skapa jobb för människor. Jag menar att den offentliga sektorn här har en mycket viktig uppgift. Det handlar då om en förnyelse i vid mening, inte bara när det gäller dess demokratiska innehåll, som har berörts i denna debatt, utan också beträffande verksamhetsområdena. Den offentliga sektorn kan göra betydligt mer än i dag. Under 1970-talet anställde kommuner och landsting 40 000 människor per år när det var som värst. Jag tror att det nu är 4 000, eller något liknande, per år. Jag kanske har fel, men det är en siffra som jag har sett. Pengarna måste tas någonstans, sade Bertil Fiskesjö. Han fortsatte sedan: Vi har knappt råd med den offentliga sektorn. Han avslöjade därigenom den borgerliga ideologin när det gäller den offentliga sektorn. Vi har i vårt budgetförslag anvisat var pengarna skall tas. Det är den stora styrkan i den kommunistiska budgeten. Vi har visat var pengarna finns och hur man kan ta in dem, både i ett ettårsperspektiv och i ett flerårsperspektiv. Centern däremot går den motsatta vägen. Enligt vad jag har fått mig föredraget ur centerns partimotion vill centern sälja ut en del statliga företag. För något år sedan var det Vattenfall som var på tapeten. Jag kanske kan få bekräftat om det förslaget finns med också i år. Ni vill sälja ut statliga företag för 3,5 miljarder och på så vis beröva samhället möjliga framtida inkomster, som skulle kunna hjälpa till att finansiera viktiga delar av den offentliga sektorn. Det är en oerhört stor skillnad på den politiken och vår.
Herr talman! Tyvärr var det ett undanglidande svar som Hans Petersson i Hallstahammar gav. Vi har en offentlig sektor som om man räknar även transfereringarna omsluter 60 96 av bruttonationalprodukten. Räknar man bort transfereringarna är det 40-50 96, i varje fall 40 26. Detta skall ändock finansieras. Om vi tar bort resurser från den produktiva delen av det svenska samhället, rycker vi undan grunden för en fortsatt önskvärd utbyggnad, kanske också av den offentliga sektorn. I nuläget kan jag inte se att det finns någon annan möjlighet än att vi prioriterar produktionen i vårt land. Annars kommer vi så småningom att halka efter och bli en andra rangens industrination. Har färden i utförsbacken väl börjat, är det minsann inte så lätt att stoppa den. Det är naturligtvis mycket mindre viktigt att i statlig regi ha sådan statlig verksamhet som inte är av servicekaraktär eller myndighetsutövningskaraktär. Om vi verkligen vill slå vakt om de delar av den offentliga sektorn som är av stor betydelse för medborgarna, får vi göra oss av med andra delar. Det är heller inget som säger att effektiviteten i skötseln skulle bli mindre därför att konkurrensen på olika produktionsområden ökar.

Herr talman! Jag vill ställa några frågor till Bertil Fiskesjö. Vilka resurser är det som tas bort från industriell produktion och industriell utveckling om den offentliga sektorn får behålla sina inkomster genom skattemedel från just industriell produktion och löneutveckling? När staten förbättrade sitt budgetunderskott under förra budgetåret berodde det på höjda löner och ökad produktion. De inkomsterna kommer till kommunerna med två års fördröjning. Hur kan de pengarna förhindra en industriell utveckling därför att de stannar inom den offentliga sektorn? Jag vill vidare fråga: Fattas det pengar för industriproduktion, när börsvärdet har ökat fem gånger, när omsättningen på aktiebörsen har ökat elva gånger sedan 1980 och när aktieköparna bjuder över varandra på aktiebrev för att de förväntar en vinstutveckling i framtiden? Saknas det verkligen pengar när aktiebörsen har slagit världsrekord? Är det Bertil Fiskesjös slutsats? Saknas det pengar i den privata sektorn, när det har överförts mer än 100 miljarder kronor från den offentliga sektorn och de lägst bemedlade till den privata sektorn och de rika under en tioårsperiod? Är arbetslösheten gratis? Kostar det inte samhället någonting när ungdomar, äldre och andra som går ut och söker jobb inte får något jobb? Är det inte en samhällsekonomisk vinst om de kan komma in i den offentliga sektorns regi och producera social och ekonomisk nytta för hela samhället? Detta är några grundläggande ekonomiska frågor som Bertil Fiskesjö borde tänka litet extra på i stället för att falla direkt för sin egen borgerliga propaganda.
Herr talman! Jag vet inte vad det är för särskild propaganda jag bedriver. Jag diskuterar bara läget i Sverige utifrån faktiska förhållanden. Vill vi ytterligare öka den offentliga sektorn måste vi självfallet ta pengarna någonstans. Vi vet att produktionstillväxten i Sverige har varit mycket lägre än i våra konkurrentländer, att inflationen har varit dubbelt så hög och att räntan varit dubbelt så hög. Vi har inte någon särskilt gynnad situation i den internationella konkurrensen, och varannan person som uppbär lön i vårt land arbetar på ett eller annat sätt åt exporten. Detta är realiteter som vi måste se i ögonen. T. o. m. sådana länder som har haft det så knepigt förut, som Danmark och England, bör få en produktionsutveckling som går snabbare än vår. Det finns vissa andra positiva drag i vår samhällsbild. Vi har lyckats hålla arbetslösheten nere bättre än andra länder, och det skall vi naturligtvis vara glada för, även om det inte är så stora skillnader i siffror som det ser ut i den formella redovisningen, eftersom vi inte räknar in dem som är sysselsatta utanför den öppna marknaden och genom samhällets försorg. Vi kan inte kommendera fram eller inrätta jobb utan att ha en reell ekonomisk grund för att finansiera dem. Vägen går då över ett ökat budgetunderskott och en lånefinansiering, och den vägen skall vi helst inte beträda.

Herr talman! Nic Grönvall var en trevlig bekantskap att göra i talarstolen här i riksdagen. Han ställer först frågor och talar sedan om för mig hur jag inte skall svara på dem. Låt mig ändå göra några kommentarer utifrån mina egna synpunkter på de frågor Nic Grönvall ställde. Jag har föga respekt, Nic Grönvall, för den som gör svepande generaliseringar och säger att hela den offentliga sektorn fungerar dåligt. Jag deltog nyligen tillsammans med Curt Nicolin i en diskussion om sjukvården med Överläkareföreningen på Karolinska sjukhuset. Nicolin började med att säga att han icke kunde klaga på kvaliteten i vården, och han ville icke klaga på personalen. Han ville ha systemförändringar. Det var ett rejält besked, i stället för att göra svepande omdömen om den offentliga sektorn och mena att vår sjukvårdspersonal, våra lärare och andra skulle fungera dåligt. Jag vill också erinra om den undersökning som visar att förtroendet hos det svenska folket är stort för den offentliga sektorn. Nic Grönvall tog upp frågan om RRV och generaldirektören. Låt mig säga att det är litet förvånande att en moderat, som brukar anklaga den offentliga sektorn för att ha så dålig rörlighet i sin chefspolitik och bland sin personal, anför kritik mot regeringen när den aktiverar sin chefspolitik och står för personalrörlighet. Jag tror att vi framöver får räkna med att det blir en ökad rörlighet bland de högre cheferna inom svensk statsförvaltning. Det skall icke missuppfattas att det, när en chef har suttit i tolv år, behövs byte. Jag har också uppfattat diskussionen i verksledningskommittén så att man där var överens över partigränserna om att det behövs en ökad rörlighet i svensk statsförvaltning, inkl. chefsnivån. Får jag också säga till Nic Grönvall att bytet på generaldirektörsposten vad gäller RRV inte har något som helst samband med det förslag som verksledningskommittén framlägger. Ytterst är det den svenska riksdagen som skall fatta beslut om revisionens principinriktning. Det föreligger ett förslag från verksledningskommittén. Regeringen har att studera yttrandena från remissinstanserna och förelägga riksdagen en proposition. Det är riksdagen som avgör hur man vill ha det på den här punkten. Från regeringens sida har vi verkligen lyssnat på den diskussion som förts om den enskildes integritet. Vi har inte tagit lätt på den kritik som har framförts. Jag tillhör dem som tror att många människor har en berättigad oro utifrån integritetssynpunkt. Jag vill nämna tre saker som regeringen gjort. För det första var jag med om att arbeta fram en ändring av sekretesslagen, nämligen att uppgifter som insamlats för statistiska ändamål inte får användas för annat än framställning av statistik. Där var inte gränsen klar tidigare. Det tycker jag är en viktig förändring för att öka den enskildes integritet. Det kom för det andra upp en diskussion i anslutning till folkoch bostadsräkningen. Man frågade sig: Kommer den enskildes integritet att tas till vara? Vi tog fasta på den oron. Riksdagen diskuterade frågan och ville ha en särskild kommission med företrädare för de politiska partierna. Regeringen har tillsatt en sådan, och genom den kan medborgarna få insyn i folkoch bostadsräkningens arbete. För det tredje har vi haft en diskussion om personnumren. Det tog regeringen fasta på. Det sitter nu en särskild utredning — dataoch offentlighetskommittén — som skall behandla den här frågan. De har även att överväga åtgärder som skyddar den personliga integriteten. Låt mig till sist kommentera fallet Karl Fråberg, som rycktes ifrån sin äldre hustru och placerades på ett annat sjukhem. Om det nu inte var så att mannen ifråga av medicinska skäl måste få vård på sjukhem, utan vi utgår från att det var av några andra och helt oförklarliga skäl som hustru och man inte fick vistas tillsammans, så känner jag precis samma vrede som Nic Grönvall. Jag anser att detta är ett utslag av gammalt myndighetstänkande. Det är rester av ett gammalt fattigsamhälle, där de gamla skulle anpassas till myndigheternas krav och inte tvärtom. Jag ställer inte alls upp på det. Låt mig säga att det finns en generell förklaring till det som Nic Grönvall tog upp. För drygt fem år sedan läste jag igenom en undersökning som SPRI hade gjort. Där visade det sig att ett förvånansvärt stort antal gamla människor flyttades in på ålderdomshem och sjukhem utan att de själva hade bestämt det. Och när man analyserade varför fann man att det var barnen, som bodde kvar it.ex. norra Sverige, som var oroliga för sina föräldrar och menade att föräldrarna inte kunde bo kvar hemma. Barnen ringde alltså till myndigheterna och bad dem se till att föräldrarna kom in på ålderdomshem, för det var mycket tryggare för barnen. Sådant skall personalen naturligtvis inte ge vika för. Det är den enskilde, den gamle själv, som skall bestämma huruvida han eller hon skall bo kvar hemma eller inte. Låt mig sedan säga till Bertil Fiskesjö att min kritik om förändringar av välfärdssamhället inte gällde centern, utan den gällde moderaternas krav på systemskifte i valrörelsen . Men det skulle ha känts skönt om Bertil Fiskesjö och andra centerpartister hade varit med på barrikaderna och slagits om välfärdssamhället i valrörelsen. Låt mig också säga att jag inte talade enbart om förvaltningsorganisationen, utan jag talade också om demokratin och vikten av att organisera samhället så att det bättre tjänar medborgarna. Jag antecknade noggrant en rad saker som Bertil Fiskesjö tog upp, och jag vill, herr talman, till sist få kommentera några av dem. Först om demokratin. När jag var ny som civilminister möttes jag av en mycket stor utvärdering av kommunindelningsreformen. De flesta universitet hade varit inkopplade, och utvärderingen omfattade — tror jag — 17 volymer. Denna utvärdering visade entydigt att det var rätt att göra kommunindelningsreformen. Varför? Jo, de större kommunerna hade fått bättre ekonomiska resurser. Jag vet att Bertil Fiskesjö, som kan dessa frågor, delar uppfattningen att demokrati inte bara är att diskutera, att sitta i någon studiecirkel, utan demokrati är också att ha ekonomiska resurser och kraft att t.ex. i en kommun kunna lösa folks problem. På den punkten var utvärderingen om kommunindelningsreformen entydig, men — och där delar jag Bertil Fiskesjös mening — vad man satte upp frågetecken för gällde det minskade antalet förtroendevalda och det långa avståndet gentemot medborgarna, dvs. brister i den kommunala demokratin. Detta föranledde åtminstone mig att dra slutsatsen att man inte skall kasta ut barnet med badvattnet och säga att vi går tillbaka till den gamla kommunindelningen. Jag skrev direktiv till demokratiberedningen och bad dem ge regering och riksdag ett underlag så att vi kan behålla de större kommunerna men få nya idéer och förslag till att förbättra demokratin. Nu har vi ett underlag, som är ute på remiss, och alla politiska partier har varit involverade i det arbetet. Ett intressant förslag där är förslaget om kommundelsnämnder, som innebär att man kan dela in kommunerna i regioner och decentralisera beslutsorganisationen. Jag vill också säga till Bertil Fiskesjö att jag besökt en frikommun, som sätter ett kryss över den centrala administrationen, slopar de centrala nämnderna och decentraliserar till lokala nämnder. På så sätt kan man få en lokal service närmare folk. Jag undrar om man intet.o.m. skulle kunna göra besparingar i administrationen. Till sist vill jag säga något om politikerrollen. Jag tror att vi behöver självkritik i kommunerna. Kommunalpolitikerna måste i större utsträckning bli ombud för folket. De har för mycket växt ihop med byråkratin och talar i alltför hög grad samma språk som administratörerna. Man tar ekonomichefens ljusbilder och åker ut och missionerar med dem. Det är icke bra. En annan sak är att vi nog bör vara försiktiga med att ha fler heltidsförtroendevalda. Det är lätt att de går in och blir chefstjänstemän. För det tredje anser jag att politikerna skall styra i de viktiga frågorna och inte gå in så mycket i detalj. Politikerrollen är angelägen att diskutera i samband med att man diskuterar en vitalisering av den kommunala demokratin.

Herr talman! Jag går fram till talarstolen för den här repliken för att jag så gärna vill återgälda civilministerns artighet. Han var en trevlig bekantskap i talarstolen. När jag påvisar ett av byråkratins övergrepp, kommer han fram och säger att det var ett exempel på gammalt myndighetstänkande — och det är just vad det var. Jag kan lätta civilministerns bekymmer genom att tala om att frivilliga krafter är på väg att ordna det bättre för dessa makar. Jag vill i denna kammare gärna säga — även om jag vet att många av mina partikamrater kanske tycker att det är onödigt — att just ordet systemskifte är ett bra ord för den politik som vi vill föra. Men kom ihåg att systemskiftet inte gäller huruvida välfärd skall tillhandahållas eller inte; det gäller, som jag sade i mitt förra anförande, formerna för hur vårt samhälle skall svara på medborgarnas efterfrågan på välfärd. Om jag gjorde några svepande, generaliserande anmärkningar mot den offentliga sektorns funktion var det fel — det var det visst det. Men det finns brister, och jag påpekade att en av grunderna till att många medborgare i Sverige har förenats i dessa synpunkter på den offentliga sektorn är just att de på ett plågsamt sätt upplever dessa brister i den offentliga sektorns funktion. Några kommentarer också kring riksrevisionsverket. Det var dess generaldirektör som i våra sinnen sådde misstanken att hans entledigande hade att göra med den socialdemokratiska regeringens syn på detta verks funktion. Det är en misstanke som ännu inte har släppt mig och som jag tycker är ytterst oroande. Det räcker inte att civilministern säger att det är riksdagen som skall besluta — civilministern vet att den här riksdagen har samma majoritet som regeringen representerar. Det förefaller alltså som om det vore socialdemokratins mening att organisera in riksrevisionsverket i sin maktsfär, och det är allvarligt. Till sist några få ord om folkoch bostadsräkningen. Tänk så många människor det är ute i vårt samhälle som med stor oro upplevt att man i denna folkoch bostadsräkning begär uppgifter som enligt vad vi alla vet finns hos myndigheterna! Det är väl då självklart att dessa människor hellre hade sett att civilministern sagt att avsikten inte var att kontrollera än att han framlagt förslaget om att en kommission skulle få utöva insyn över denna folkoch bostadsräkning.
Herr talman! Frågan om den kommunala demokratin löser man inte så enkelt som genom att säga att vi inte skall ha fler kommunalråd — det kan jag hålla med om — och att kommunalpolitikerna skall vara aktivare och inte ständigt och jämt bara följa förvaltningens förslag; det kan jag också hålla med om. Det grundläggande problemet redan i medelstora kommuner är att det för en s.k. amatörpolitiker, dvs. en person som har ett heltidsjobb vid sidan om, är nästan omöjligt att på ett tillfredsställande sätt fullgöra förtroendemannarollen. Tiden räcker helt enkelt inte till. På grund av denna utveckling får vi en selektion av människor som kan tänkas åta sig kommunala uppdrag. Det blir då den grupp av människor som har lätt att få tjänstledigt eller som har lätt att vara borta från sitt jobb och som har betalt från sitt jobb när de är borta. Vi får alltså inte någon reell representativitet — det är det grundläggande problemet. Så var det inte i de mindre kommunerna. Kontakten var bättre, frågorna var inte så många och så omfattande, vanliga människor kunde klara av att handlägga dem och ändå ha ett jobb vid sidan om. Jag tror inte att man skall dela alla kommuner. Det är klart att det finns många kommuner som fungerar bra och där det inte är lämpligt att dela. Men det gällde attityden till framställningar om delning av kommuner. Om vi nu skall försöka engagera fler människor i det kommunala arbetet och sprida inflytande och beslutanderätt till kommundelsråd, kommundelsfullmäktige eller vad de skall kallas, är det viktigt att dessa nya organ uppfattas som reella kommunala beslutsorgan, att de har befogenheter, och även att de uppfattas som representativa organ. I de stora kommunerna uppvisar den politiska kartan ett mycket varierat mönster — det vet vi. Det är naturligtvis inte särskilt tillfredsställande att en kommundelsnämnd uppifrån får sig anvisad en politisk majoritet som inte stämmer med den politiska majoriteten i kommundelen. Civilministern undvek att svara på min fråga på vad sätt facklig representation i alla kommunala nämnder bidrar till att stärka politikerrollen.
Herr talman! Till Bertil Fiskesjö vill jag säga att det kommer ett förslag till riksdagen om den kommunala demokratin. Jag delar hans uppfattning att man, om man genomför en reform med decentraliserad beslutsorganisation i form av kommundelsnämnder, skall ge dessa nämnder ett reellt beslutsansvar. Demokratiberedningens förslag har också denna innebörd. Nic Grönvall tog i sitt anförande upp frågan om RRV:s roll. Det är en klar missuppfattning om man tror att regeringen önskar en förändring av revisionen så att den försvagas. Direktiven gick tvärtom ut på att revisionen skulle förstärkas. Det har heller aldrig uttalats någonstans att RRV inte skulle få ta egna initiativ i fortsättningen. Inte heller verksledningskommittén talar i sitt förslag om att revisionen skall försvagas. Diskussionen på den här punkten skall vara saklig.

Herr talman! Jag har suttit och lyssnat på debatten och vill gärna ta tillfället iaktatt tacka civilministern för hans strävan att lägga fram ett förslag nu i vår med anledning av verksledningskommitténs betänkande. Jag vill också tacka honom för att han vill stärka de förtroendevaldas roll som ombud för medborgarintresset också i statsförvaltningen liksom tidigare har varit fallet i frikommunsförsöken. Jag tycker också det är bra att man breddar de offentliganställdas erfarenheter med studier från andra nordiska länder, vilka har ett samhällsskick som är likartat vårt men kanske varierande förvaltningsutveckling. Vi vill ha kvar en effektiv och serviceinriktad offentlig sektor. Jag hade också tänkt göra några kommentarer till vad Nic Grönvall har sagt, men eftersom han inte längre är i kammaren avstår jag från det. Herr talman! Jag skall nu säga några ord om inflationen. Socialdemokraterna har vid flera tillfällen sagt sig vilja verka för ett ökat samförstånd i den ekonomiska politiken i Sverige. Av den tidigare debatten i dag har jag också kunnat utläsa att partierna är ense om vissa mål i politiken. Man är överens om att den ekonomiska tillväxten måste öka och konkurrenskraften förbättras, att kampen mot inflationen är viktig såväl för löntagare som för företagens konkurrenskraft internationellt, att det måste föras en aktiv sysselsättningspolitik samt att speciellt barnfamiljerna måste uppmärksammas i fördelningspolitiken. Man vill dock gå olika vägar för att nå dessa mål, och det har mycket vältaligt redovisats under förmiddagens debatt. Vanliga medborgare upplever kanske sin egen ekonomiska situation som något fjärran från det makroekonomiska resonemanget i en riksdagsdebatt. Därför vill jag gärna se det hela ur mer hushållsnära synpunkt. Det är otvivelaktigt så att den minskade inflationen inte bara har internationella orsaker. Det villkorliga prisstoppet har också haft en god inverkan på inflationen. Det har stor betydelse för konsumenterna att det för livsmedel skedde en minskning i prisökningstakten med 2 26. Också när det gäller andra för vanliga hushåll viktiga utgiftsposter som kläder och skor, boendekostnader, bensin och kollektivresor har det under kalenderåret 1985 varit en klart dämpad takt i prisökningarna jämfört med 1984. Det är sådant som känns bra i hushållens plånböcker. Nu gäller det att fortsätta att hålla hårt i prissättningstömmarna, så att inte priserna skenar i väg. I en motion till årets riksdag har jag återigen givit uttryck för missnöje med att de procentuella prispåslagen i handeln ger kraftiga prishöjningar på kvalitetsvaror. Sådana påslag har en inflationsdrivande effekt genom att de ger prishöjningar utan något motsvarande kostnadsunderlag. Det gläder mig att vår prisövervakningsmyndighet, SPK, i ett för övrigt rätt lakoniskt meddelande i sin januarirapport ger uttryck för samma missnöje. Det är inte bra med automatiska prishöjningar, och det är glädjande att SPK nu synes ha fått i uppdrag att se över prissättningsprinciperna. Det är ett viktigt led i kampen mot inflationen, men det brådskar. Vi har väntat nu i ett tiotal år på åtgärder, så jag hoppas att det snart skall komma sådana. Jag lyssnade i dag med intresse till Karin Söders m.fl. plädering för ett vårdnadsbidrag till småbarnsföräldrar. Man kan undra om centerpartiet och folkpartiet tagit del av konsumentverkets uppgifter om olika hushållskostnader. De visar nämligen att familjer med tonårsbarn — 15-18 år — är i en lika svår ekonomisk situation som småbarnsföräldrar. Om man tar utgifter för livsmedel, kläder, skor, hälsa och hygien, med avdrag för skollunch, kostar ett barn mellan 1 och 3 år ca 745 kr. i månaden och ett barn från 7 till 10 år 830 kr., men ett barn mellan 15 och 18 år kostar 1 150 kr. per månad — ännu mer är det faktiskt för en pojke i den åldern. Detta är kostnader som inte beror av om båda makarna arbetar deltid eller heltid. Att en höjning av barnbidrag och/eller bostadsbidrag är en bättre stödform för barnfamiljer än vårdnadsersättning eller ojämlikt verkande skatteavdrag måste stå klart för många barnfamiljer när de ser på sin ekonomi. Det är också viktigt att bygga ut barnomsorgen till fulla behovet, så som regeringen avsett i sin proposition under hösten. Det ger den bästa tryggheten för att såväl man som kvinna kan välja yrkesarbete och ändå ge sina barn en trygg uppväxt. Herr talman! Det är viktigt att regering och riksdag ständigt har sysselsättningssituationen under kontroll. Det är positivt att vi kan bibehålla en låg arbetslöshetssiffra samtidigt som inflationen dämpas. Det är en välfärdssignal, som få andra nationer i Europa kan peka på. Men i mitt eget län var vid årsskiftet över 15 000 personer öppet arbetslösa, och antalet ökade under december med 700. Eftersom redan i dag nära 13 000 personer i länet har sysselsatts med AMS-åtgärder, är det i verkligheten nästan 30 000 personer som saknar arbete på den reguljära arbetsmarknaden i Malmöhus län. Vi har arbetslöshetssiffror över riksgenomsnittet. Övriga Sverige måste ha förståelse för den förbittring som ökar i Skåne, när nu en stor arbetsplats hotas av nedläggning med följder för många leverantörsföretag och servicenäringar. Vi måste arbeta och spara oss ur krisen, har vi sagt. Det gäller dock att inte spara så att det kostar mera arbetsmarknadsstöd för staten eller socialbidrag för kommunerna. Jag har förtroende för att vår regering, som kraftfullt klarat kampen mot den ekonomiska krisen och kunnat vända de negativa trenderna på många områden, också skall lyckas ordna fortsatt sysselsättning åt skickliga men förtvivlade varvsarbetare på Kockums i Malmö.

Herr talman! I årets budgetproposition skriver den nye utbildningsministern många vackra ord om våra barns och ungdomars utbildning. Redan i inledningen kan man läsa: ”I ett samhälle, som ställer individens intresse i centrum, måste också den enskildes intresseinriktning, anlag och ambitioner vara en viktig utgångspunkt för utbildningsplaneringen. Detta är naturligt för ett samhälle som bygger på principen om människors lika värde.” Så läser man vidare och är som företrädare för moderat skolpolitik nyfiken på vilka förslag utbildningsministern skall komma med för att åstadkomma denna viktiga, elevcentrerade utbildningsplanering. Men där finns inga förslag. Förhoppningarna om ett nytänkande grusas definitivt när man på nästa sida läser: ”Den sammanhållna grundskolan ger oss den gemensamma kunskapsoch värdebas som lägger grunden för lösningar på olika samhällsproblem som ligger i hela befolkningens intresse. Samtidigt skärper detta kraven på grundskolan att verkligen vara en skola för alla.” Herr talman! Att alla elever skall ha en gemensam kunskapsbas i termerna läsa — skriva — tala — räkna i grundskolan är vi alla överens om. Men grundskolan måste ge eleverna mycket mer än så. Vad blir det av det vackra talet om att tillgodose den enskildes intresseinriktning och ambitioner i den sammanhållna grundskolan, Lennart Bodström? Borde det inte vara självklart att skolan kombinerar sin uppgift att ge alla elever baskunskaper och basfärdigheter med möjligheter att ta hänsyn till — och ta till vara och utveckla — varje elevs personliga inriktning och fallenhet? Vilka åtgärder tänker utbildningsministern vidta för att åstadkomma detta? Vi moderater har ett heltäckande program för en elevinriktad skola. Alla barn och ungdomar har rätt att få en utbildning som utvecklar deras inneboende förmåga. Skolan måste möta elevernas utveckling på ett sådant sätt att de känner sig engagerade. Då sporras de också att göra sitt bästa. Detta är vår utgångspunkt då vi bedömer hur skolan praktiskt skall vara utformad. Det första vi föreslår är en sänkning av skolstartsåldern till sex år, men med inslag av flexibilitet, dvs. rätt för föräldrarna att uppskjuta skolstarten ett år om de anser att det bättre passar barnet. En sen skolstart som vi ju har i Sverige — internationellt sett — missgynnar de elever som inte hemma kan få utlopp för sitt naturliga och spontana intresse för att lära. Man försummar att ta till vara den tid i barnens utveckling då de är särskilt receptiva och motiverade för att tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter. Detta leder till att många barn inte stimuleras tillräckligt. När barnen väl börjar skolan har värdefull inlärningstid gått förlorad. I värsta fall kan den förlusten aldrig tas igen. Kan barnen ges en god skolstart, undviks åtskilliga problem som skolan i annat fall tvingas att söka lösa under den senare skoltiden. Vi föreslår också att en sänkning av skolstartsåldern kombineras med ett årskurslöst lågstadium — flexibelt på så sätt att möjligheter ges att sprida lågstadiestudierna över fyra år. Det avgörande är att man när eleverna fortsätter vidare till mellanstadiet vet att de har fått grunderna för att fortsätta där. Det andra vi föreslår när det gäller grundskolan rör högstadiet. Som inte minst alla elever på högstadiet har kunnat konstatera är detta numera nästan helt sammanhållet. Med det menas att valmöjligheterna genom åren har blivit allt färre. Allmän och särskild kurs i tyska är avskaffad, allmän och särskild kurs i franska är avskaffad, och nu förbereds också avskaffande av allmän och särskild kurs i engelska och matematik. Förändringarna motiveras officiellt med oviljan mot att — som det heter — ”sortera” eleverna. Effekterna av de minskande valmöjligheterna har emellertid inte blivit de som socialdemokraterna hoppats, nämligen att alla elever tillförsäkras en god utbildning. Tvärtom har utslagningen på högstadiet snarare förstärkts. De elever som slås ut — antingen i bokstavlig bemärkelse eller genom att de tillgodogör sig för litet av undervisningen — är dessutom ofta de som från början hade de sämsta sociala förutsättningarna. Det är, herr talman, inte förvånande att det har blivit så. Elevernas skiftande personligheter börjar i högstadieåldern få avgörande betydelse. Tar inte skolan hänsyn till skillnaderna går intresset för skolarbetet förlorat. Hänsyn till varje elevs egenart är enligt vår mening det bästa medlet såväl för att främja kunskapsinhämtandet som för att motverka utslagning. Det är därför nödvändigt med större valmöjligheter på högstadiet för att vi skall få en skola som engagerar och utvecklar alla. Jag vill, med anledning av utbildningsministerns uttalande i budgetpropositionen om att arbetet med att förhindra utslagningen på grundskolans högstadium skall ges fortsatt hög prioritet, fråga utbildningsministern: På vad sätt? Jag har inte kunnat finna någonting om det i budgetpropositionen. Herr talman! Gymnasieskolan skall — om regeringen får som den vill — gå samma väg som högstadiet. Med argument som liknar dem som man motiverat avvecklingen av valmöjligheterna för högstadieeleverna med bedrivs nu försöksverksamhet med en gymnasieskola, där olika utbildningars särdrag suddas ut. Alla skall ha mer av samma sak. Vi moderater har en annan syn på utformningen av gymnasieskolan. Den skall inte vara en förlängning av grundskolan, utan dess uppgift är att förbereda eleverna för yrkesarbete, fortsatt yrkesutbildning eller fortsatta studier. Det är då både nödvändigt och naturligt att olika utbildningars krav på förkunskaper vad gäller både bredd och djup klart anges. Bestämda förkunskapskrav bör uppställas för gymnasieskolans olika linjer. Det ger eleven rätt information om linjens karaktärsämnen och om vad som krävs för att han eller hon skall ha en rimlig möjlighet att klara studierna. Att sådana förkunskapskrav ställs är särskilt viktigt när gymnasieskolan öppnas för alla elever. De elever som av ett eller flera skäl behöver komplettera sina kunskaper före inträdet i gymnasieskolan skall erbjudas en möjlighet till detta. Kompletteringsstudier skall anordnas inom grundskolans ram efter årskurs 9. Möjligheterna till detta underlättas om skolstarten sker redan vid sex års ålder. När regeringen i budgetpropositionen påpekar att ökade resurser till specialundervisning och särskilda åtgärder inom gymnasieskolan behövs på grund av det vidgade tillträdet, är detta uttryck för en grundläggande felsyn. Specialundervisning och andra åtgärder i gymnasieskolan behövs inte annat än i mycket speciella fall, om eleverna tidigare mött bestämda förkunskapskrav och erbjudits kompletteringsmöjligheter för att klara den kommande utbildningen. Herr talman! Sverige är genom internationella avtal skyldigt att tillåta fria skolor. Däremot saknas avtal om det allmännas skyldighet att också ge sådana skolor rimliga ekonomiska arbetsvillkor. I reglerna för statsbidragsgivningen sägs uttryckligen att det är de fristående skolornas nytta för det allmänna som är avgörande för om statsbidrag skall utgå eller inte. Detta betyder att socialdemokraterna har tagit ifrån föräldrarna rätten att välja skola för sina barn. I de fall statsbidrag beviljas är detta bara hälften så stort som motsvarande anslag till den allmänna skolan. Staten skall enligt vår mening stödja fristående skolor på i princip samma sätt som skolor i offentlig regi. Kommunerna skall likaså stödja fristående skolor, med ett belopp som motsvarar högst den rörliga kommunala elevkostnaden. Det skulle göra det möjligt för de fristående skolorna att erbjuda sin undervisning för alla, inte bara de elever vars föräldrar har en särskilt stark ekonomi eller är beredda till stora uppoffringar.

Herr talman! Eftersom Birgitta Rydle i ett stycke riktar frågor som direkt rör mitt ansvarsområde i regeringen på ett avsnitt som är mycket centralt för regeringen, har jag valt att ta replik omedelbart. Det gäller insatserna mot utslagningen i grundskolan. Det som sades i fjol i budgetpropositionen gäller också i år: kampen mot utslagningen på grundskolans högstadium har mycket hög prioritet. Det som tillförs i år är bl.a. att vi anger att också de s.k. lågstadiepengarna i viss utsträckning bör kunna användas till insatser på mellanstadiet. Jag har i budgetpropositionen också förutsett en möjlighet för insatser för att förstärka matematikundervisningen. Det är alltså en mycket medveten och klar handlingslinje regeringen följer i detta stycke, och jag har för regeringens del anledning att uttala tillfredsställelse över detta. Jag noterar emellertid att moderaterna i sin skolmotion har valt att göra en mycket brutal nedskärning av anslagen till skolan, inte minst på de områden där man kan göra insatser mot utslagning.
Herr talman! När man läser budgetpropositionen konstaterar man ju att det är utbildningsministern som står som ansvarig för de citat som jag använde. När sedan Bengt Göransson går upp och svarar, kan jag väl säga att vi moderater naturligtvis hälsar det där om matematikundervisningen med mycket stor tillfredsställelse. Men det är väl egentligen inte någonting som har med själva utslagningen i skolan att göra. Jag ser de pengar som satsas på matematikundervisningen närmast som en kvalitetshöjande insats för skolans del. När det gäller den särskilda satsningen med lågstadiepengarna är det väl bra att man nu låter anslagen gå över till mellanstadiet, men det har varit litet tråkigheter med den satsningen, eftersom det många gånger har satsats på sådana projekt som har varit mycket kortvariga och som egentligen inte har lett dit man hade tänkt sig. Jag blev faktiskt förbluffad när skolministern sade att vi sänker anslagen till grundskolan. Då skall jag verkligen be att skolministern tar och läser vår motion, så skall han finna att vår satsning på grundskolan ligger åtskilligt högre än vad regeringens budgetförslag gör.

Herr talman! Behovet av stimulans till människors kreativitet var en av de bärande tankarna i Bengt Westerbergs inledningsanförande i den allmänpolitiska debatten i dag. Endast med ett samhällsklimat som är positivt till människor med initiativ och idéer kan Sveriges tillväxt öka och landet utvecklas. Kreativiteten är emellertid en ömtålig planta. Den kan inte kommenderas fram för att slå ut i full blom efter att länge ha undertryckts av makthavare av socialdemokratiskt snitt med övertro på kollektiva lösningar. Nej, kreativiteten kan fås att växa sig stark endast om de omgivande attityderna är gynnsamma. Därför måste människors kreativitet grundläggas och stimuleras i hemmet och i den obligatoriska skolan, där barnen tillbringar nio av sina mest formbara år. En satsning på kreativitet och ökad kvalitet är därför också den röda tråden i folkpartiets partimotion om skolan. Den första och viktigaste åtgärden blir naturligtvis att fånga upp barnens motivation för att lära sig läsa och skriva så fort den finns där. Det är nu något mer än 100 år sedan vi i Sverige bestämde att barn skall börja skolan när de är sju år. Sedan dess har samhällsutvecklingen förändrats i nästan alla avseenden, t.ex. när det gäller skolvägens längd, hemförhållandena, arbetslivsförhållandena och synen på skola och utbildning. Skolan har också väsentligt ändrat arbetssätt och innehåll. Till detta kommer att barn i dag generellt mognar tidigare än förr. Genom radio och TV, tidningar och tidskrifter och datorer är de också mer informerade än barn någonsin varit tidigare. Dessa förhållanden medverkar också till att barn själva vill skaffa sig ytterligare information. Att kunna läsa är då den första och viktigaste förutsättningen. I de flesta utvecklade länder inträder skolplikten då barnen är fem eller sex år gamla. Det är numera endast de nordiska länderna, utom Danmark, och ett fåtal andra länder som låter barnen börja skolan när de är sju år. Skolstart vid sex års ålder innebär inte att pedagogiken och det kunskapsstoff som skall inhämtas av sjuåringarna omedelbart skall överföras till att gälla också för sexåringarna. I stället förutsätts självfallet att man under hela lågstadiet utgår från det enskilda barnets behov, mognadsnivå, motivation och förutsättningar. Eftersom vårt förslag inte förespråkar att sexåringarna skall lära sig lika mycket som sjuåringarna i dag, innebär förslaget i praktiken en utvidgning av skolplikten från nio till tio år, vilket medför att eleverna kommer att sluta grundskolan vid samma ålder som nu. Genom riksdagsbeslutet i december om en rätt för alla barn att delta i kommunal barnomsorgsverksamhet från ett och ett halvt års ålder till dess de börjar skolan har staten bundit sig för kostnader som uppkommer oavsett om man sänker skolpliktsåldern eller ej. Snarare finns det tecken som pekar på att ett ”lågstadieår” i vissa fall kan kosta mindre än ett ”förskoleår”. Förutom att pedagogiska skäl talar för en tidigareläggning av skolstarten tillkommer också andra positiva effekter. Behovet av nybyggnation för en utbyggnad av förskolan minskar, och färre klasslärare behöver sägas upp på grund av att elevkullarna blir mindre. Om man i år fattar ett principbeslut av den innebörd vi förespråkar kan skolpliktsåldern sänkas till sex år 1991. Kreativitet förutsätter mångfald och alternativ. Det är därför folkpartiet talar så varmt för att det skall ges verkliga förutsättningar för de fristående skolorna att verka. Riksdagen beslutade 1982 om ett nytt statsbidragssystem för fristående skolor. Ett av villkoren är att skolan i något väsentligt avseende skall skilja sig från grundskolan. De här reglerna har dock visat sig vara alltför njugga, i synnerhet om de tillämpas av en regering som i grunden är negativ till fristående skolor. Bedömningen av om statsbidrag skall utgå till en fristående skola skall inte som nu inskränkas till vad skolan tillför det allmänna skolsystemet. Det måste också betraktas som ett allmänt intresse att tillgodose önskemål från föräldrar och elever som vill ha alternativ till den offentliga skolan. Detta är inte möjligt inom ramen för de bidragsregler som gäller i dag, och därför måste reglerna ändras. Också när det gäller möjligheterna för föräldrar och elever att välja skola inom det kommunala skolväsendet bör större frihet medges än i dag. I olika sammanhang kan det vara av betydelse för en elev att få gå i en annan skola än den som normalt skulle anvisas av skolmyndigheterna. I samband med att t.ex. familjen byter bostad inom kommunen bör det vara familjen som avgör om eleven skall byta skola eller inte. Vi menar också att ett elevanknutet statsbidragssystem skulle ge större utrymme för föräldrarnas möjligheter att påverka skolsystemet, liksom att det skulle underlätta för kommunerna att ha inflytande över hur tillgängliga resurser skall disponeras. Kritiker av ett sådant system säger då genast: Men vad händer då om föräldrar börjar flytta bort sina barn från en viss skola, så att underlaget tunnas ut? Det självklara svaret är naturligtvis att det är något alldeles uppenbart fel med den skolan, som måste rättas till med detsamma, om det är så att föräldrarna inte vill ha sina barn kvar där. Varje människa har egenskaper som är värdefulla och viktiga att utveckla, dvs. varje människa har en fond av kreativitet, större eller mindre, som måste tas till vara. Det är därför vi folkpartister opponerar oss mot att regeringen utestänger vissa elever från gymnasieskolan genom att skära ner det antal platser som skolöverstyrelsen har begärt. Om man har ambitionen att alla ungdomar under 20 år i första hand skall erbjudas en plats i gymnasieskolan, så är SÖ:s förslag det realistiska. Varje år sedan 1983 har regeringen under löpande budgetår fått öka antalet platser med 5 000 eller fler. En tilldelning i efterha5 000 eller fler. En tilldelning i efterhand innebär dock alltid en sämre planering och därmed också ett sämre utnyttjande av de knappa resurserna. Jag sade tidigare att varje människa har egenskaper som är värdefulla och viktiga att utveckla. Det finns i dag inom gymnasieskolan möjligheter till särskilda insatser för svaga eller omotiverade elever. Men även teoretiskt begåvade elever eller elever med annan specialtalang har rätt till och behöver uppmuntran och stimulans för att kunna utvecklas. För elitidrottande ungdomar finns i dag en sådan möjlighet. Det finns också försöksverksamhet med estetiskt inriktade gymnasielinjer, likaså med kombination av specialidrott och studier vid hemortens gymnasieskola. Men varför skall inte den elev som t.ex. har speciella förutsättningar för språk, matematik, dans eller sång också kunna arbeta enligt det s.k. hemortsalternativet, dvs. byta ut fem veckotimmar mot specialintresset? Varför skall inte dessa ungdomar få utveckla sin kreativitet? Nej, säger socialdemokraterna, bara de som idrottar får lov att göra det. Inledningsvis framhöll jag att satsning på kreativitet och ökad kvalitet var den röda tråden i folkpartiets motion om skolan. Vilka är då förslagen för att öka kvaliteten? Det viktigaste är förstås välutbildade lärare. Skolans viktigaste mål är att ge eleverna kunskaper och färdigheter. Detta lyckas grundskolan inte alltid så bra med.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 I budgetpropositionen föreslås i år att förstärkningsresursen får användas till anställning av fler lärare liksom till vidare ramar för vikarieanställning. Detta ligger helt i linje med vad vi tidigare har föreslagit. Vi anser dock att man klart skall säga ifrån att den breddning som detta innebär skall användas till att stärka undervisningen i grundläggande kunskaper och färdigheter när det gäller att lära barnen läsa, skriva och räkna. En skola som har föräldrarnas stöd och engagemang är också en skola där man vårdar sig om kvaliteten — på undervisningen, på lärarnas utbildning och fortbildning, på elevernas och lärarnas arbetsmiljö. I en sådan skola tar alla ansvar för en stimulerande arbetsmiljö. Ett vitalt samarbete mellan hem och skola är en nödvändighet för varje skola. En kvalitetsmedveten skola är angelägen om att ta hänsyn till varje elevs förutsättningar och ge undervisning och stimulans anpassad till eleven. Därför avvisade också riksdagen gymnasieutredningens förslag om att alla elever skulle buntas ihop för samläsning under två terminer oavsett vilken inriktning eleven hade valt. Nu återkommer regeringen med en utvidgning av försöksverksamheten på detta område i Mora, trots att resultaten därifrån har varit mycket negativa. Vi kan för vår del inte acceptera en sådan nivellering. Just nu pågår en intensiv försöksverksamhet inom ramen för reformeringen av gymnasieskolan. Enligt länsskolnämndernas rapporter till SÖ är nu ca 700 försöksprojekt i gång på mer än 200 gymnasieskolor. Det är naturligtvis positivt att attityden till förändringar och till försöksverksamhet är så gynnsam, men utvärderingen får inte eftersättas. Med den omfattning försöksverksamheten nu har är risken härför uppenbar. En skola med kvalitet vinnlägger sig också om att ha välutbildade lärare. Vi har tidigare här i kammaren framfört våra synpunkter på regeringens nedrustning av högstadielärarnas ämneskunskaper. Ett ytterligare steg i denna riktning var beslutet i höstas om att ämneskunskaperna endast skall bedömas med Godkänd och Icke godkänd. Väl inhämtade teoretiska kunskaper hos lärare skall inte nedvärderas. Ett enhetsbetyg är inte tillräckligt för att garantera kvalitet i lärarutbildningen. Fortbildning för lärare utgör ett väsentligt inslag i utvecklingen av skolväsendet. Både personalutbildning och lokalt utvecklingsarbete äger till större delen rum på schemabunden tid. När läraren på detta sätt genomgår fortbildning får man sätta in vikarie. Undantagsvis kan man lösa situationen genom samläsning eller självstudier för barnen. Naturligtvis innebär detta ett avbräck i undervisningen för eleverna och ett störande moment i skolarbetet. Ja, det har t.o.m. fått till följd att ansvarsmedvetna lärare har avstått från angelägen fortbildning av hänsyn till sina elevers arbetssituation. Vi anser att en översyn snarast måste göras och att denna skall ta sikte på att fortbildningen förläggs till icke schemabunden tid, så att den i minsta möjliga utsträckning stör undervisningen för eleverna. Herr talman! Folkpartiet har sagt nej till socialdemokraternas 3-procentiga besparing på lärarlönerna. Vi har gjort det av två skäl. Det första är att en sådan besparing slår mycket orättvist för kommunerna. Den drabbar oskäligt sådana kommuner som har en lärartät skolorganisation. Vad är det då för kommuner? Jo, det är de kommuner som är barnrika, har en stor invandrarandel eller har många handikappade barn i skolväsendet. Det andra skälet är att vi anser att det ute i kommunerna finns de kunskaper som är nödvändiga för att avgöra var en besparing gör minst skada. Det här anförandet mynnar ut i fyra frågor till socialdemokraterna: Varför är ni så rädda för alternativ i skola och gymnasieskola? Varför kan inte andra än elitidrottare få utveckla sina anlag? Varför är ni så ängsliga för att sätta kvalitetsbetyg på lärarnas ämneskunskaper? Och till sist: Varför vill ni spara mest på de kommuner som redan har svårigheter att klara sin skolorganisation?

Herr talman! Efter att har hört moderaterna och folkpartiet här vill jag fråga: Är det för de duktiga och välanpassade eleverna som det går åt skogen i det svenska skolsystemet? Är det därför som det framför allt är grabbar ur arbetarklassen som slås ut ur skolan? Är det de välanpassade eleverna som utsätts för utsållningseffekten vid inträde till gymnasiet och under sin gymnasietid? Är det för att de välanpassade och duktiga eleverna slås ut ur skolan som vi har den sociala snedrekrytering till högskolan som vi har i dag? Herr talman! Alla delområden av politikens fält handlar i större eller mindre grad om fördelningspolitik. Fördelningspolitikens resultat för den enskilde grundar sig på dennes sociala, ekonomiska och kulturella villkor. De villkoren bestäms i hög grad av den politik som förs på dessa områden. Men de bestäms också av andra maktfaktorer i samhället. Man kan säga, att beroende på den inriktning den förda politiken har och de politiska resultat den innebär, förstärks eller försvagas de maktintressen som hotar människans sociala, ekonomiska och kulturella grundvillkor. Vägledande för vpk inom politikens alla delfält är att vi vill minska den makt som representeras av storfinans och kapitalägare i det svenska samhället. Vi vill föra en politik som tar bort betydelsen av kapitalinnehav för rätten till en god utbildning. När vi talar om rätten till en god bildning och fostran via skolan, ser vi också till att basvillkoren för en sådan rätt inte sätts på undantag. Vi utgår från reella rådande sociala, ekonomiska och kulturella villkor i det klassamhälle vi lever i. Övergripande mål låter sig naturligtvis uttalas av företrädare för olika politiska schatteringar, men när det kommer till ställningstaganden på vilka de övergripande målen skall vila, visar sig verkligheten många gånger inte alls överensstämma med de högtravande orden. Det talas om en skola för alla. Det talas om ett likvärdigt skolsystem. Det talas om ett enhetligt skolsystem. Dessa uttalanden måste naturligtvis ha en fast grund att vila på för att över huvud taget ha en chans att bli realiteter. Hur kan man tala om en skola för alla samtidigt som man halsstarrigt från både de borgerliga partierna och socialdemokraterna år efter år har sagt nej till lagstiftning om t.ex. näringsriktig och gratis skolmat? Lever inte ni i den verkligheten där den lagade skolmaten för många elever är det enda lagade målet mat de får på dagen? Och varför vill ni inte via riksdagsbeslut garantera barnen i grundskolan och eleverna i gymnasieskolan fria läromedel? Ligger inte det, Ylva Annerstedt, i linje med delar av folkpartiets ursprung i fråga om bildningsideal som framfördes via t.ex. läsarrörelsen? När ni talar om utbildningskvalitet, skänker ni då aldrig en tanke åt vikten av att man i skolan lär sig att umgås med och använda litteratur? Tycker ni att det är bra när ideella organisationer börjar diskutera insamlingsarbete till läromedel i den svenska skolan? Tar ni åt er när myndighetspersoner från skolöverstyrelsen säger att smärtgränsen nu är nådd vad gäller läromedelskvalitet och lärobokstillgång i den svenska skolan? Det är naturligtvis så att om man utsätter en sektor inom samhället för nedskärningar år efter år, så måste detta få effekter på den kvalitet som verksamheten kan erbjuda. Socialdemokraterna har nu i en följd av år, med benäget bistånd av ett eller flera borgerliga partier, skurit ner på skolans resurser. Jag har väl tänkt mig, i något anfall av positivism, att någon gång tar väl detta kräftgångsliknande rörelsemönster slut. Men nej då, i stället förklarar regeringen käckt i årets budgetproposition att nu skall man beskära kommuner och landsting på mer än en halv miljard kronor i statsbidrag till lärarlöner. Men, säger man, detta får inte innebära att kommunerna minskar på den lärarledda undervisningen. Då frågar jag: Var tror regeringen att kommunerna kommer att ta dessa pengar, denna dryga halvmiljard som kommer att fattas på skolans område? Naturligtvis skulle dessa pengar tas från andra anslag som är viktiga för skolan. Det har framgått bl.a. av olika tidningsartiklar. De skulle tas från skolhälsovården, som är ett basvillkor för de övergripande målen. De skulle tas från anslaget för skolmaten och från anslag för städning i skolorna, vilket innebär ett direkt hälsohot mot många allergiker. De skulle också tas genom nedskärning av den kommunala musikskolan. Men hur främjar nedskärning av den kommunala musikskolan satsningen på kultur i bl.a. grundskolan, som har ett särskilt anslag i regeringens budgetproposition sedan en tid tillbaka? Dess bättre — och det skulle jag vara glad för om jag vore utbildningsminister — verkar det nu som om dessa regeringsförslag inte kommer att gå igenom fullt ut här i riksdagen. I budgetpropositionen talar utbildningsministern på ett par tre ställen om problemet med den sociala snedrekryteringen till högskolan, snedfördelningen av studerande inom vuxenutbildningen och utsållningseffekten i gymnasieskolan. Men man kan ju inte påstå att dessa missförhållanden kommer att rättas till genom att skolan drabbas av ytterligare nedskärningar. Det är ju inte så att nedskärningar i skolan slår jämnt för alla elever. Faktum är att då de sociala villkoren försämras i skolan, då försämras de än mer för de elever som har sämre sociala villkor med sig in i skolan. Det är bl.a. dessa effekter vi ser när företrädesvis arbetarklassens barn finns på de kortare och mer yrkesinriktade utbildningarna. Det är dessa effekter vi ser när studenter från företrädesvis högre socialgrupper bildar majoritet på högskolans statuslinjer. Det framgår alltså allt tydligare att det inom utbildningspolitiken finns behov av att föra en rättvis fördelningspolitik. En sådan politik betingas inte enbart av rent demokratiska aspekter. Det handlar också om möjligheten att rekrytera studerande till för samhället viktiga verksamhetsområden i framtiden. Vi är övertygade om att det kommer att bli stora problem när det gäller studerandeantalet och resultaten i högskolan, om det inte snarast vidtas åtgärder som klart gynnar de elever som i dag missgynnas. Vi vill inte ha någon jämn smet! Studerande får inte skrämmas bort från högskolestudier på grund av bristfälliga studiesociala villkor. Vi menar att studier är en bra investering för samhället i stort. Därför måste bl.a. frågan om studiemedel snarast lösas. Vi föreslår att bidragsdelen redan nu höjs kraftigt, så att skuldbördan minskar. Just skuldbördan kan annars skrämma bort människor från studier. Det är dålig ekonomi för ett samhälle om man inte tar vara på dem som vill studera. I frågan om de studiesociala villkoren ligger också jämställdhetsfrågor. Jag vill här särskilt peka på den äktamakeprövning som sker då man litet senare i livet vill återuppta högskolestudier. Har man tidigare studieskulder, prövas ens återbetalningsskyldighet mot makens eller sambons inkomst, alltså även under den tid då man själv erhåller studiemedel. Detta är en jämlikhetskränkande situation, som framför allt drabbar kvinnor, eftersom det är vanligt att de avbryter sina högskolestudier vid t.ex. familjebildande för att senare återuppta dem. Detta missförhållande måste bort. Det finns också rent organisatoriska problem som måste rättas till inom utbildningsväsendet, om man vill nå ökad jämlikhet och jämställdhet. Jag skall här beröra några av dem. Ett problem är studiernas uppläggning vid högskolorna. Man kan fråga sig vilken planeringspotential högskolan egentligen besitter, när de studerande får scheman som bara sträcker sig någon vecka fram i tiden. Med tanke på omfånget på högskolans administration och de medel som går till administrativa ändamål borde det vara möjligt att lösa detta problem. Hur tror man att studerande med barn kan planera sina studier med så kort framförhållning? Det kan inte vara klokt att man onödigtvis försvårar för föräldrar och vårdnadshavare att studera. Även i dessa fall är. det framför allt kvinnorna som drabbas. Kvinnorna drabbas också av den undervisningsuttunning som studentkårer på olika högskolor har påpekat. Vi varnade för denna utveckling när riksdagen beslutade om bisysslor och uppdragsutbildning inom högskolan. Denna verksamhet har inte riktigt satts i sjön än, men redan nu vet vi att det finns sådana här problem. Vetenskapliga undersökningar har visat att det såväl inom högskolan som i skolväsendet i övrigt är undervisningstätheten som är avgörande för studieresultaten, framför allt för de studerande som kommer från studieovana hem eller som på grund av andra omständigheter träder in i utbildningssystemet litet senare i livet. De senare omständigheterna gäller särskilt kvinnor. Det var mot bakgrund av att kvinnorna kommer in senare i högskoleväsendet som vi bl.a. förändrade åldersgränsen för vissa forskningsstudier inom högskolan. Detta är frågor som sällan debatteras i utbildningspolitiska sammanhang. Vi menar dock att en rättvis fördelningspolitik måste ta sikte också på jämställdhetsaspekter, även inom utbildningspolitiken. När man talar om jämställdhetsfrågor är det lätt att endast se till jämställdhet mellan kvinnor och män. Jag anser dock att dessa frågor har vidare dimensioner än så. De gäller också rättvisevillkor och jämställdhet för olika grupper inom en och samma verksamhet. Ur den aspekten vill jag ta upp betygsfrågan. Många inser att betygen i grunden är djupt orättvisa och att de motverkar övergripande mål inom utbildningen, såsom kritiskt tänkande, samarbete och demokratisk fostran. De blir orättvisa då nedskärningar inom skolan slår hårdare mot dem som ändå har det svårast att få de högre betygen. Hårdast och mest orättvist slår betygen mot de elever som har sociala, fysiska eller psykiska handikapp. Förr fick dessa elever en asterisk i sitt betyg som visade att de hade någon form av handikapp. Denna utmärkning är numera borttagen, och det är bra. Man kan emellertid säga att betygssystemet i sig är en enda stor asterisk för dessa elever och då i form av genomgående lägre betyg. Betygssystemet diskvalificerar dessa elever, som vi nu skall integrera i det svenska skolsystemet, när det gäller vidare studier, och aldrig kan betygen visa den kraft och det intresse som dessa elever lägger ner på sina studier. Det finns i dag ingen egentlig anledning att ha betygen kvar. Som ett första steg anser vi att betygen i grundskolan kan tas bort. Vi har en gymnasieskola som skall vara dimensionerad så att alla elever som går ut grundskolan och så önskar skall kunna erhålla en gymnasieutbildning. Då borde det räcka, anser vi, att eleven genom vissa förstärkningar av studieoch yrkesorientering helt enkelt gör en intresseanmälan till den gymnasieutbildning han eller hon vill gå. Vi tror att människor som är 15-16 år känner sig själva så pass väl att de kan avgöra vilken utbildning som är lämplig för dem.
Herr talman! Vpk förnekar sig då aldrig. Björn Samuelson ger ett utmärkt exempel på vilka normer som kommer att gälla i ett kommunistiskt samhälle. Somliga får rätt till utbildning, andra inte. Det var som att höra de vittnesmål som intellektuella och välutbildade kineser numera vågar ge uttryck åt. De säger: Under kulturrevolutionen var vi tvungna att arbeta i jordbruket i tio år. Våra barn fick inte studera därför att vi hade utbildning. Vi anser i folkpartiet att alla elever har rätt till stöd och stimulans i skolan. Till skillnad från vpk vill vi ge alla elever en god utbildning, som tar till utgångspunkt varje elevs särart, oavsett elevens ursprung, oavsett vad föräldrarna har för inkomster. I en liberal utbildningspolitik finns det inte utrymme för diskriminering av elever därför att de har föräldrar av den ena eller andra sorten.
Herr talman! Vilka elever har jag sagt i mitt anförande skall inte ha rätt till utbildning? Hela mitt anförande genomsyrades av kampen för rätten till utbildning för alla. Till skillnad från folkpartiet och Ylva Annerstedt är vi beredda att se till att basvillkoren, grundstenarna, för möjligheten att ta till sig undervisning finns, men det är ni inte beredda att göra. Ni är inte beredda att lagstifta om basvillkor såsom skolmat och läroböcker. Det är där vi skiljer oss åt. Vi vill föra en realpolitik, vi vill sätta kraft bakom orden, vi vill göra övergripande mål till realiteter för den enskilde individen.
Herr talman! Det är den stora skillnaden mellan vpk och folkpartiet: Vpk menar att realpolitik bara kan bedrivas med hjälp av lagstiftning. Det är inte den liberala modellen.

Herr talman! I det budgetförslag som nu förelagts riksdagen har anslaget för utbildning och forskning ökat med ungefär 9,1 20. Genom att hela budgetens utgiftssida, inkl. statsskuldräntor, ökar med 3,1 26 har regeringen visat att den inser behovet av att satsa på utbildning och forskning även i en ekonomiskt kärv tid. Vill man mäta skillnaden mellan det innevarande budgetårets anslag och det kommande budgetförslaget bör man dessutom ta hänsyn till att regeringen föreslår en omfördelning enligt vilken de kommunala huvudmännen får svara för ytterligare 615 milj.kr. av lärarnas löner. Jag skall inte alls påstå att det föreliggande budgetförslaget svarar mot våra ambitioner. Naturligtvis skulle regeringen önska att mer medel kunde ställas till förfogande på åtskilliga punkter, men vi är nu en gång ställda i den situationen att det för denna regering inte bara gäller att lägga fram förslag där löpande utgifter och intäkter står i ett rimligt förhållande till varandra. Inkomstsidan i vår budget skall också användas för betalning av den konsumtion som under sex borgerliga år finansierades genom alltmer gigantiska underskott i statens finanser. När det gäller utbildningspolitiken har regeringen självfallet de enskilda människornas önskemål och behov som utgångspunkt. Samtidigt är det en naturlig strävan att inte förbise det samband som råder mellan utbildning och förhållanden på arbetsmarknaden. Vad jag här har sagt gäller utbildning på alla nivåer, således i ungdomsskolan lika väl som vid vuxenutbildning och lika väl vid universitet och högskolor som i det fria bildningsarbetet. Socialdemokratin ställer inte den ena utbildningsformen mot den andra. Därför är det för oss onaturligt att såsom folkpartiet gjort i sin utbildningspolitiska motion föreslå att en ökning av anslagen till den högre utbildningen och forskningen skall finansieras genom en motsvarande minskning av anslaget till vuxenutbildningen. För försöken att med vuxenutbildning skapa rättvisa, genom utjämning av de utbildningsklyftor som består mellan generationer, är folkpartiets företrädare i dagens Sverige likgiltiga. Herr talman! Regeringens utbildningspolitik grundas på socialdemokratins uppfattning att utbildning skall göras tillgänglig för alla efter vars och ens förutsättningar och ambitioner. Hinder av ekonomiska, geografiska eller åldersmässiga orsaker måste i största möjliga mån undanröjas. Av dessa skäl är det nödvändigt att i grundskolan vidta ytterligare åtgärder för att den obligatoriska skolan i realiteten skall bli en skola för alla. Kampen mot utslagning i grundskolan måste intensifieras, som min kollega Bengt Göransson nyss understrukit i en replik till Birgitta Rydle. Ungdomar som lämnar grundskolan och som inte går över till gymnasieskolan möter en mycket svår arbetsmarknad när de försöker att få sysselsättning. Visst finns det exempel på att en del redan vid mycket unga år lyckas bra i arbetslivet. Risken för arbetslöshet är ändå bland tonåringar många gånger högre än för övriga åldersgrupper. Det är därför som regeringen finner det angeläget att gymnasieskolan ges en dimensionering och arbetsformer som gör det möjligt för praktiskt taget varje elev att inom denna skolform få en utbildning som ger goda förutsättningar för fortsatta studier eller ett förbättrat utgångsläge för framtida yrkesverksamhet. Vi kommer att fortsätta att undersöka möjligheterna att inom gymna sieskolan erbjuda ett ökat antal påbyggnadsutbildningar. Om vi på det sättet lyckas göra gymnasieutbildningen attraktiv för praktiskt taget alla elever, kan detta frigöra resurser som annars måste användas för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som måste sättas in för att hindra arbetslöshet på grund av att arbetskraft saknar ändamålsenlig utbildning. Det är regeringens ambition att erbjuda plats i gymnasieskolan åt alla sökande under 20 år. När det gäller gymnasieskolan anmäler sig allt starkare kravet på att nu gå vidare med reformarbetet genom att bygga ut de tvååriga yrkesinriktade utbildningarna med ytterligare ett år. Det är på dessa utbildningslinjer som 45 96 av gymnasieskolans elever återfinns. Det är således fråga om ett mycket stort antal ungdomar. Inom kort kommer den s.k. ÖGY-utredningen att lägga fram sina förslag som därefter kommer att bli föremål för en bred remissomgång. Jag hoppas att det skall vara möjligt att komma fram till lösningar som inte endast innebär en förbättrad yrkesutbildning utan också att den förlängda studietiden skall kunna ge utrymme för utökad utbildning inom s.k. allmänna ämnen. Kunskaper, som den enskilde behöver för sina funktioner i familj och arbetsliv liksom för att utöva sina medborgerliga politiska rättigheter, bör i den mån det ankommer på skolan i lika utsträckning meddelas eleverna vare sig deras studier i övrigt är huvudsakligen teoretiskt eller praktiskt inriktade. Sådana ämnen som här kommer i förgrunden är svenska och samhällskunskap. Herr talman! Kraven på samhället att satsa på vuxenutbildning har inte blivit mindre allteftersom åren gått. Snarare är det så att ju mer den allmänna utbildningsstandarden ökar desto fler människor får en plattform av kunnande från vilken de vill gå vidare till fortsatt utbildning. Naturligtvis är strävan till rättvisa mellan generationer som vuxit upp i olika utbildningssamhällen ett huvudmotiv för vuxenutbildningen, men utöver utbildningens egenvärde tillkommer bättre inkomstutsikter och tryggare sysselsättning för dem som efter ungdomsskolan kompletterar brister i sin tidigare utbildning. Den utvärdering som nyligen gjorts om effekterna av 1970-talets vuxenutbildningsreformer visar att vuxenutbildning har en mycket stor betydelse för den som deltagit. Det är ingen tvekan om att den enskilda människan står starkare och bättre rustad efter utbildning än före. Självförtroendet och viljan att lära sig mera ökar hela tiden. De som deltagit i vuxenutbildningen har fått en starkare ställning på arbetsmarknaden. De har fått mer kvalificerade arbetsuppgifter eller nya anställningar. För många hemarbetande kvinnor har vuxenutbildningen varit det första steget in på den öppna arbetsmarknaden. Den nu verkställda utredningen slår emellertid samtidigt fast att man genom vuxenutbildningen hittills ändå inte i tillräcklig grad nått de verkligt kortutbildade. Hur vuxenutbildningen skall utformas för att bäst nå de kortutbildade ser jag som en central fördelningspolitisk fråga och en viktig uppgift för utbildningspolitiken under de närmaste åren. Herr talman! När remissvaren på utredningen blivit genomgångna måste vi ta ställning till eventuella förändringar för att nå upp till de mål som vi ställt upp för vuxenutbildningen. För att det stora utbildningsutbud som samhället ställer till medborgarnas förfogande skall kunna utnyttjas väl krävs också ett effektivt fungerande studiefinansieringssystem. Studiestödet uppgår nu till 7,5 miljarder kronor. Det är samma belopp som det totala anslaget till högskola och forskning. Av studiestödet går 4,7 miljarder kronor till studiemedel. Jag tror inte att något annat med Sverige jämförligt land avdelar en så stor del av sin högskolebudget till studiemedel som Sverige gör. Det väsentliga är ändå inte hur vårt system anslagsmässigt står sig vid en internationell jämförelse. Vad som har betydelse är i vilken utsträckning vi får ut de effekter vi önskar av de belopp vi lägger ned på studiefinansieringen. I studiemedel utbetalades under budgetåret 1984/85 drygt 4 miljarder kronor. Återbetalade medel uppgick under samma tid till knappt 1 miljard kronor. Skillnaden mellan dessa två belopp är inte att uppfatta som ett mått på subventionen i systemet. Efter hand kommer återbetalningarna att öka, men de kommer med systemets konstruktion inte att öka i sådan omfattning att balans ens tillnärmelsevis uppnås mellan utbetalade och inbetalade medel. Detta har i och för sig heller inte varit meningen. För det första infördes redan vid starten ett studiebidrag som inte var återbetalningspliktigt. Dess nominella värde har under årens lopp endast obetydligt förändrats. Och det återbetalningsfria studiebidraget uppgår nu till mellan 6 och 7 20 av de utbetalade studiemedlen. Den stora subventionen ligger i stället på återbetalningssidan. För det andra var det också från början klart att en del medel måste användas för att göra studiemedelstagarnas återbetalningsskyldighet mindre betungande. Storleken av denna statliga subvention kan aldrig på förhand beräknas, eftersom den är beroende av prisoch ränteutveckling. Den mycket långt utsträckta återbetalningstiden — det kan ibland röra sig om uppemot 25 år — medför att den sammanlagda effekten av räntesubvention under år efter år kräver ett mycket stort subventionsmoment. En särskild kommitté arbetar sedan förra året med att se över studiemedelssystemet. Utredningen har enligt sina direktiv att presentera ändringsförslag som kan rymmas inom nuvarande anslagsramar. Självfallet kommer utredningen att noggrant undersöka om det nuvarande subventionselementet är ändamålsenligt inlagt i studiemedelssystemet. Bl. a. har den meningen framförts att ett större studiebidrag skulle kunna medföra en lägre återbetalningsskyldighet, som därmed skulle kunna fullgöras under kortare tid och i sin tur inte kräva lika stor ekonomisk insats från det allmännas sida. Om denna väg är framkomlig och lika bra eller bättre än det nuvarande systemet kan leda till det åsyftade målet att verka rekryteringsbefrämjande, blir nu en av utredningens viktiga uppgifter att klargöra. Utöver de parlamentariker som ingår i utredningen kommer till den också att knytas experter från Sveriges Förenade studentkårer och de stora löntagarorganisationerna. Den framtidstro som nu råder i näringslivet och den starka medvetenheten om behovet av satsningar på området för forskning och utveckling har inneburit att av näringslivets investeringar har andelen för forskning och utveckling nästan fördubblats jämfört med situationen för tio år sedan. Även statens satsningar på forskning och utveckling har ökat kraftigt. Tillgänglig internationell statistik tycks ge vid handen att vad som speciellt kännetecknar Sverige i fråga om forskning är att knappast något annat land koncentrerar så stor del av sina resurser för forskning och utveckling till universitet och högskolor som Sverige gör. Universitet och högskolor fyller således väl den dubbla uppgiften att på en gång svara för den grundläggande högskoleutbildningen och för den helt övervägande delen av den grundforskning som utförs i vårt land. Av anslagen över riksstaten direkt till universitet och högskolor går ungefär lika mycket till utbildning av våra omkring 165 000 högskolestuderande som till forskning. Till forskningsanslagen skall sedan läggas vad olika institutioner och individuella forskare får till sitt förfogande genom de statliga forskningsrådens försorg, och naturligtvis vad de får genom enskilda stiftelser och på andra vägar. Forskning och utveckling i högskolan fick som bekant budgetåret 1984/85 ett nytillskott av statliga resurser om totalt ca 150 milj.kr. Området har sedan dess i stort sett varit undantaget från nedskärningar. Kraven på 2 90 besparingar per år har inte tillämpats på forskare och forskarutbildning. Däremot har krav ställts på förnyelse och omprioriteringar i motsvarande omfattning. Vad regeringen kan göra är att verka för att våra forskare trots ett ekonomiskt kärvt läge får minst oförändrade och i några fall ökade resurser till sitt förfogande. Detta är vad som från politiska utgångspunkter kan göras för att hävda den vetenskapliga kvaliteten i forskningen. När det gäller att upprätthålla och bedöma kvaliteten har forskarna själva den avgörande uppgiften. Inför nästa års forskningspolitiska proposition har regeringen uppdragit åt universitetsoch högskoleämbetet att lägga fram förslag till åtgärder beträffande forskarutbildning, forskningsmiljö och rekrytering till lärartjänster inom högskolan. Herr talman! Från olika delar av vårt land framförs med allt större bestämdhet den åsikten att utbildning och forskning inte bara har ett värde i sig utan även verkar mäktigt stimulerande på näringslivet i de områden till vilka dessa verksamheter förlagts. Även om regeringen anser att den största delen av våra utbildningsoch forskningsresurser måste vara koncentrerad till ett mindre antal stora lärosäten är det ändå för regeringen naturligt att tillvarata de möjligheter som finns att också låta den högre utbildningen spela sin roll för en balanserad regional utveckling. Vår politik skiljer sig här klart från de tankar som kommer till uttryck i folkpartiets och moderaternas motioner till årets riksdag. På många högskoleorter har ett synnerligen fruktbart samarbete ägt rum mellan näringsliv, förvaltning, organisationer och högskola. Närheten till högre utbildning har blivit en betydelsefull utvecklingsfaktor för många regioner. En medveten och för vår framtida välfärd nödvändig satsning på teknisk utbildning på olika nivåer inom utbildningsväsendet genomsyrar årets budgetproposition. Gymnasieskolans möjligheter att delta i teknikspridning runt om i vårt land förstärks. Möjligheter till samarbete mellan gymnasieskola och högskola inom det tekniska området uppmärksammas mer än tidigare. Antalet nybörjarplatser på kortare teknisk utbildning på högskolenivå ökar kraftigt samtidigt som speciella åtgärder vidtas för att ytterligare höja kvaliteten på civilingenjörsutbildningen. Herr talman! Utbildning är ett betydelsefullt moment i jämställdhetsarbetet. Skolans viktiga roll i jämställdhetsarbetet har under senare tid ytterligare understrukits av utvecklingen på arbetsmarknaden. Fördelningen mellan manliga och kvinnliga elever i gymnasieskolans yrkesförberedande linjer har inte förändrats särskilt mycket under de senaste 10-15 åren. Däremot ser utvecklingen på arbetsmarknaden påtagligt annorlunda ut. Om flickorna inte skall riskera att bli arbetslösa måste de välja utbildning mera otraditionellt, dvs. söka sig in på nya yrkesområden. Prognoser som utarbetats för att bedöma vårt lands behov av tekniker under det närmaste årtiondet tyder på att vi kraftigt behöver öka den tekniska utbildningen. Eftersom ungdomskullarna minskar under samma period är det därför angeläget att uppmuntra flickor att välja teknisk utbildning. Det finns i dag glädjande tecken på att utvecklingen inom den högre tekniska utbildningen går åt rätt håll när det gäller fördelningen på manliga och kvinnliga elever. Vi vill inte ha det så att det skall vara männen som ensamma tar hand om de tekniska framtidsbranscherna och därmed möjligheterna att bestämma hur tekniken skall användas för att forma samhället. Detta samhälle blir bättre om kvinnorna genom utbildning ges större möjligheter att på lika villkor som män påverka utvecklingen. Utbildning och forskning främjar i lika mån den enskildes och samhällets utveckling. Utbildning och forskning kan också bidra till att utjämna klyftor mellan män och kvinnor, mellan olika samhällsklasser, mellan generationer och inte minst mellan olika delar av vårt land. Det är med dessa mål för ögonen som regeringen byggt upp den utbildningsoch forskningsbudget som jag här kommenterat.

Herr talman! Låt mig först uttrycka min tillfredsställelse över utbildningsministerns tal om att det är oerhört viktigt att uppmuntra flickor att välja utbildning otraditionellt. Utbildningsministern gjorde ett tappert försök i början av sitt anförande att svara på den fråga som jag inledningsvis ställde, en fråga som Bengt Göransson inte kommenterade innan han lämnade kammaren. Jag har alltså inte fått något tillfredsställande svar på min fråga om åtgärder för att ta till vara och utveckla varje elevs personliga inriktning och fallenhet i grundskolan. Jag hade i och för sig inte väntat mig att få det heller, för utbildningsministern företräder naturligtvis den socialdemokratiska skolmodellen, där kollektivet sätts före individen och enhetligheten går före mångfalden. Men den politiken är dömd att misslyckas. Vi vet att ett betydande antal elever lämnar grundskolans högstadium utan kompletta betyg eller med ofullständiga kunskaper. I den senare gruppen döljer sig åtskilliga elever som har ledsnat på skolan redan tidigt i högstadiet. Det är detta som händer i den sammanhållna skolan. Elever som har en annan begåvningsprofil än den som skolan är konstruerad för har svårt att utvecklas, därför att det inte finns valmöjligheter som möter deras intresse och inriktning. Vari ligger rättfärdigheten i en sådan grundskola? Inte nog med det. När elever lägger av att läsa, minskar också skolans möjlighet att bygga upp den gemensamma kunskapsbas som den sammanhållna skolan har som sin uppgift att förmedla. Flera tillvalsmöjligheter på högstadiet betyder att individens, elevens, intresse sätts i centrum, och det motverkar också utslagning. Jag läste ett referat från Sveriges lärarförbunds kongress, där utbildningsministern hade talat. I det referatet omnämns att utbildningsministern hade talat om ökad kunskapskontroll i skolan som medel mot utslagning. Det är i och för sig välkommet att socialdemokraterna nu äntligen har återfått respekten för kunskapen. Kunskapskontrollen är nödvändig för att vi skall få en bra skola, men det är inte en tillräcklig åtgärd. Att i det sammanhanget förbigå betygens självklara roll med tystnad gör den satsningen till en halvmesyr.

Herr talman! Utbildningsministern inledde med att säga att människors önskemål skall vara utgångspunkt för utbildningsplaneringen. Men det räcker ju inte att ha människors önskemål som utgångspunkt. Det gäller att också ta hänsyn till önskemålen. Det gäller möjligheten till alternativ, möjligheten att välja skola, möjligheten att utveckla andra talanger än idrott. Det bästa är att ge plats i gymnasieskolan, har det sagts. Ja, det tycker vi i folkpartiet också, och det är därför som vi har plussat på regeringens förslag med 4 000 platser. Annars återfinner vi de här eleverna i uppföljningsansvaret med sämre möjligheter till en kontinuerlig och djup utbildning än vad de skulle få i gymnasieskolan. Första alternativet måste ändå vara att ha en plats inom den reguljära gymnasieutbildningen, antingen i studieförberedande eller i en yrkesinriktad linje. Det är där den mest omfattande utbildningen ges i alla fall. Utbildningsministern talar om behovet av att stärka utbildningen med ett år. Vi för vår del har inte haft tillgång till ÖGY:s förslag och kan inte kommentera dem. Men om utbildningsministern tycker att ett tredje år i yrkesutbildningen är angeläget, måste jag fråga: Varför har då socialdemokraterna tagit bort statsbidraget till det tredje året i lärlingsutbildningen, det år som allmänt går under beteckningen färdigutbildningsåret? När det gäller vuxenutbildningen har vi för vår del inga andra uppfattningar om behov eller betydelse av vuxenutbildning för kortutbildade. Vi har också läst Ahléns utredning, och till skillnad från socialdemokraterna har vi dragit slutsatser av vad vi har läst. Vuxenutbildningen har inte nått dem som bäst behöver den, och något måste alltså göras. Det är därför vi har föreslagit en uppbromsning av ökningstakten så att en försöksverksamhet kan inledas och vi därmed kan finna nya metoder för att verkligen nå dem som skulle nås med vuxenutbildningen: de kortutbildade. Fortfarande kvarstår alltså frågorna från mitt inledningsanförande: Varför är ni socialdemokrater rädda för att ge valmöjligheter och alternativ utanför det statliga skolväsendet? Varför måste ni lägga besparingar tyngst på de kommuner som redan har stora svårigheter att klara av sin skolorganisation?

Herr talman!

Min andra fråga är: Är utbildningsministern beredd att medverka till att minimera eller ta bort betygens betydelse för inträde till gymnasiet? De slår ju så fruktansvärt orättvist mot framför allt de elever som riksdagen nu har tagit beslut om skall integreras i största möjliga mån i den vanliga skolan; jag tänker på elever med olika handikapp. Utbildningsministern säger att gymnasieskolan skall kunna erbjuda alla under 20 år en utbildning. Men det har ju uttalats farhågor om att det sätt som detta uttrycks på i budgetpropositionen skulle innebära att en viss ålderskategorijag tror det var de som är 18 1/2— skulle hamna i ett glapp och få stå över ett år. Jag skulle gärna vilja ha utbildningsministerns syn på den problematiken.

Detta har lett till att lärarhögskolorna har gått ut med annonser i dagspress efter lärarkandidater.
Herr talman! Jag vill endast göra några korta reflektioner i anslutning till de tre föregående inläggen.

Till Ylva Annerstedt och andra talare vill jag säga att regeringen är starkt inriktad på att bereda gymnasieplats både för hela den utgående kullen av grundskoleelever och för de elever i 18 och 19 års ålder som kan vara intresserade av att ta upp studier igen. Vi har också i de förslag som vi lagt fram hemställt om riksdagens medgivande att få besluta om ytterligare ett antal platser om det är erforderligt. På Björn Samuelsons fråga om tillträde till gymnasiet kan jag inte svara annat än att betygen under åtminstone överskådlig tid kommer att vara den huvudsakliga urvalsgrunden, även om dessa betyg grundar sig på lärarens iakttagelser under en längre tid. Men i all den försöksverksamhet som förekommer inom skolväsendet pågår också, bl.a. i Norrköping, försök med att finna andra former för intagning av elever till gymnasiet.
Herr talman! Det är en enkel debatteknik som utbildningsministern använder sig av när han inte svarar på frågor utan i stället kommer med beskyllningar, som dessutom inte är sanna. Vi har aldrig hävdat att hemspråksundervisningen skall vara förbehållen lågstadiet. Vi har talat om hemspråksträning i förskolan som den absolut viktigaste satsningen utöver hemspråksundervisningen i grundskolan. Däremot har vi talat om en annan utformning av hemspråksundervisningen i gymnasieskolan. Vad gäller SÅS-anslaget tycker jag att utbildningsministern i likhet med skolministern skall gå hem och läsa på vad som står i vår motion. Han skall då finna att vi har satsningar via SÅS-anslaget på ett annat sätt än vad regeringen har och som ger ett mycket bättre utnyttjande av medlen för de ändamål som de är avsedda för.
Herr talman! Utbildningsministern tar åter upp frågan om antalet platser i gymnasieskolan. Det är riktigt att regeringen har bett om riksdagens bemyndigande att utöka antalet platser. Det har regeringen gjort de senaste fem åren. 1983/84 var man tvungen att under löpande budgetår plussa på med 5 000 platser inom den stora ramen och 2 000 inom den lilla ramen. 1984 86, också 5 000 platser inom den stora ramen. Men det faktum att man plussar på i efterhand innebär att kommunerna inte kan planera sin gymnasieutbildning. Eleverna får gå i osäkerhet och vet inte om de kommer in på sitt förstahandsval, vilket de i allmänhet inte gör när det plussas på i efterhand. För alla parter är det alltså bättre att man från början har ett ordentligt planeringsunderlag. Det har vi alltså tagit konsekvenserna av och plussat på med 4 000 platser. Jag fick inget svar på min fråga om lärlingsutbildningen. Utbildningsministern anser att det är angeläget att stärka kvaliteten på yrkesutbildningarna och göra dessa treåriga. Men varför har man tagit bort statsbidragen till det tredje lärlingsåret, när man vet att lärlingsutbildningarna i 95 96 av fallen ger fast jobb efter utbildningen? Det är också den utbildning där 95 96 av eleverna fullföljer hela sin utbildning. Det är en utbildning som passar väldigt många elever, som kanske inte trivs så väl inom den typ av yrkesutbildning som de traditionella gymnasiala yrkesinriktade utbildningarna innebär. Att stympa lärlingsutbildningen på det här sättet har inneburit att en lång rad ungdomar har fått avstå från yrkesutbildning. Det kan man se på antalet utnyttjade platser. Man har satt en ram innevarande budgetår på omkring 5 000 platser för lärlingsutbildning, men endast omkring 2 000 har faktiskt utnyttjats. Det beror naturligtvis på att de ekonomiska förutsättningarna är så dåliga i fråga om denna utbildning att ingen har råd att utnyttja den.
Herr talman! Jag skall inte leva rullan med flera frågor så här sent, men jag har ändå ett par saker kvar. När det gäller betygen är vi tydligen överens om att de är orättvisa och slår mycket hårt mot de handikappade elever som skall integreras inom den ”vanliga” skolan, om jag får använda det begreppet. Kommer det att vidtas någon åtgärd för att öka rättvisan, åtminstone för denna grupp, som drabbats så hårt av detta orättvisa system, under den ”överskådliga” tiden? Det var det ena.

Jag skall begränsa mig till detta.
Herr talman! Jag vill först uttrycka mitt beklagande av att jag i mitt förra inlägg sade att det endast var på lågstadiet som man på moderat håll önskade att hemspråksträningen skulle få förekomma. Jag ser nu att det medgavs även för mellanstadiet. Jag tror dock att den kan behövas i grundskolan i dess helhet. Det är också på en rad olika områden när det gäller grundskolan som moderaterna föreslår minskningar av anslagen som drabbar de svårast utsatta eleverna. Till Ylva Annerstedt vill jag säga att kostnaden för gymnasierna blir mycket stor genom ett betydande antal tomplatser. Detta leder till att vi vill vänta en tid med att göra den slutliga tilldelningen. Det är ändå så att en helt övervägande del av eleverna vid gymnasiet kommer in på den linje som de i första hand eftersträvar. Vi kommer att göra ett försök att snart förelägga riksdagen förslag till beräkning av kostnaderna för gymnasieundervisningen. Det är möjligt att man då också kan finna metoder som leder till en säkrare bestämning av antalet erforderliga platser. Björn Samuelson vill jag svara att det är självklart att man skall vidta alla de studieorganisatoriska åtgärder som är möjliga för att också föräldrar med barntillsyn skall få det lättare att tillgodogöra sig utbildningen.

Herr talman! Rätt länge har ganska många vid våra universitet och högskolor hyst pessimism, för att inte säga uppgivenhet, över situationen. Därför var också förväntningarna rätt stora när utbildningsminister Lennart Bodström trädde till sitt ämbete. Jag vill gärna säga att de inte har minskat när han som statssekreterare fått Sverker Gustavsson. Man utgår från att detta är två personer som är väl införstådda med vad som egentligen händer vid våra universitet och högskolor. Å andra sidan är det möjligt att smekmånadstiden nalkas sitt slut när det gäller utbildningsministern. Vissa tvivel uppstod efter en intervju som utbildningsministern gav vid juletid till TT där han sade: ”Kris är inte den rätta benämningen på tillståndet för den svenska högskolan.

Det är i och för sig inte någon dålig budget för universitet och högskolor som har presterats — det erkännandet skall jag gärna ge utbildningsministern. Men den har ett grundläggande fel, som kanske inte gäller medelsbristen utan strukturen på den högre utbildningen. 1977 års s.k. högskolereform har i många hänseenden fått besvärande konsekvenser. Det verkar nu som om regeringen blivit medveten om åtminstone en del av bristerna och är på reträtt från de värsta avarterna. Insatserna förefaller dock komma för sent, vara alltför otillräckliga och i många fall också alltför halvhjärtade, men här är det naturligtvis många heliga kor som regeringen måste slakta. Ingenting tyder på att någon verklig sinnesförändring skulle ha ägt rum. Det stora problemet med 1977 års s.k. högskolereform hänför sig till att universiteten skulle anpassas till det omgivande samhällets krav. Detta har varit förödande. Allmänt sett är det särskilt känsligt att anpassa just universiteten till samhället i övrigt. Deras uppgift är ju att vara plantskolor för nya idéer i ett pluralistiskt samhälle. Det är deras uppgift att konstruktivt kritisera samhället, att ifrågasätta, att i största allmänhet vara bångstyriga och besvärliga och att stimulera till debatt. Annars är risken stor för att den tysta konformismen breder ut sig. För studenterna innebar 1977 års s.k. högskolereform att de tvingades anpassa sig till studier som inte främst utgår från vetenskapliga hänsyn. I stället har arbetsmarknadsmässiga värderingar kommit att placeras i högsätet. Som kronan på verket avskaffades i det här sammanhanget de gamla examensbenämningarna. Med det system som infördes fick vi ett av de mest byråkratiska antagningssystemen. Förkunskapskraven har fått skylas över med meriter för ålder och arbetslivserfarenhet. Det har lett till taktikval i gymnasiet, och vi har fått lottning och kvotering. Elever med gedigna förkunskaper har blivit utkonkurrerade av dem som haft betydligt sämre sådana. Verkligheten har nu tvingat fram förändringar. En utredning har arbetat med de här frågorna, men i det förslag som har presenterats tillmäts fortfarande irrelevanta arbetslivsmeriter en betydande vikt. 1977 blev också linjesystemet genomfört på de filosofiska fakulteterna, ett system som visade sig passa dessa fakulteter rätt dåligt. Det var ett stelbent system, som bl.a. har medfört att ämnesinstitutionerna fått stå tillbaka. Tydligast har detta gjort sig gällande inom humaniora. Det är naturligtvis svårt, herr talman, att göra en humanistisk utbildning ”samhällsnyttig”. Det är en utbildning som ofta tar sikte på individens personliga förutsättningar, och först efter en relativt lång tid kan det visa sig i vilken utsträckning utbildningen kan bli till nytta också för samhället i övrigt. Vi har också fått ett antal småhögskolor. I varje budgetproposition görs det en reverens för dessa småhögskolor. Utbildningsministern underlät inte heller att göra det i sitt anförande här i kväll. Det står i budgetpropositionen att också traditionellt akademiska utbildningar har en viktig regional uppgift. Nej, herr talman, akademiska utbildningar kan aldrig i och för sig ha en regional uppgift. De är helt och hållet beroende av det nationella och internationella samhället. Resultaten betygsätts i konkurrens mellan olika landsdelar och mellan olika länder. Om regionintressena skulle vara vägledande på det här området, skulle det leda till en katastrof för universiteten och högskolorna. Men detta betyder naturligtvis inte att den akademiska utbildningen inte kan vara spridd och att den inte kan få regionala effekter. Givetvis kan den få det! Men den måste alltid motiveras utifrån de nationella och de internationella intressena. Annan högre utbildning än den traditionellt akademiska har alldeles självfallet också goda förutsättningar att kunna spela en roll för den regionala utvecklingen. Som ett exempel vill jag gärna nämna att vi från moderata samlingspartiets sida har föreslagit att en eventuell mellaningenjörsutbildning skall lokaliseras till åtminstone en plats i varje län. Ett viktigt område utgör självfallet forskningen och forskningens frihet. Forskningens frihet innebär inte bara ett fritt val för den enskilde forskaren av problem och metod och av sätt att publicera sina resultat, utan den innebär också en tillgång till fria resurser, till fasta tjänster, så att den enskilde forskaren kan stå fri och oberoende. Där är det relativt dåligt beställt i det här landet. Urban Dahllöf lämnade en rapport 1982, där han kom fram till att Sverige var sämre ställt än de nordiska grannländerna. I stället har vi i vårt land fått en betydande sektorsforskning. Den externa medelsstyrningen har ibland fått mindre goda resultat. Vi har fått en förskjutning mot tillämpad forskning på grundforskningens bekostnad. Sektorsforskningen har också ofta stått under beslut av personer med mycket begränsad eller ingen forskningserfarenhet alls. Sektorsforskningen har ofta kunnat visa på kortsiktiga resultat, men den har varit utsatt för en både politisk och administrativ styrning som inte är acceptabel. Därtill har kommit att gränsen mellan forskning och vanligt utredningsarbete många gånger har suddats ut. Kvaliteten och kompetensen har kommit att sättas på undantag. Nu tycks det emellertid som om regeringen tveklöst är medveten om att vi inte kan fortsätta på den här vägen utan att i stället sektorsforskningen måste krympas och grundforskningen vid universiteten ökas. Det är nog gott och väl, men frågan är om ansatserna är tillräckligt kraftiga. När det gäller själva forskarutbildningen har vi förvisso problem. Vi kan konstatera att antalet forskarexamina har blivit allt mindre. 1980-1984 var det bara åtta personer i landet i dess helhet som avlade doktorsexamen i tyska. I fysik och matematik var det bara en fjärdedel jämfört med dem som disputerade i början på 1970-talet, i kemi bara hälften. Det finns naturligtvis många orsaker till dessa problem. Ett gäller grundutbildningen. Det finns genomgående en bristande benägenhet för fördjupningsstudier, som i sin tur ger tillträde till forskarutbildning. Denna bild är rätt entydig när det gäller både enstaka kurser och när det gäller linjer. Frågan är när, var och hur utbildningsministern och regeringen är beredda att ta till de krafttag som behövs för att reparera detta. På sikt blir naturligtvis läget verkligt allvarligt. Vi kommer inte att ha folk att rekrytera till forskarutbildning. Vi kommer inte heller att ha folk att rekrytera till de många tjänster som bortemot sekelskiftet kommer att bli lediga. Det förs i det här sammanhanget fram en hel del förslag, bl.a. att man skall avskaffa det s.k. LIE-anslaget, och i stället ge medlen direkt till våra universitet och högskolor, samt om att man skulle se till att det i varje ämne kan erbjudas åtminstone en treterminsutbildning, dvs. en möjlighet till fördjupningskurs. Man har också talat om ett återinförande av en filosofie kandidat-examen. Vi har rätt länge diskuterat detta, och vi har väl på det området blivit åtminstone delvis bönhörda. Men typiskt nog är regeringen därvid så uppbunden av sitt gamla linjetänkande att denna examen skall knytas till s.k. individuella linjer. I stället för att göra ett fritt system, innebärande att var och en som uppnått minst 120 poäng, varav minst 60 poäng i ett ämne som i sin tur ger tillfälle till forskarutbildning, får en examen, inför man detta mera konstlade system. Det kan i detta sammanhang naturligtvis också erinras om sådant som de bristande försörjningsmöjligheterna under en doktorandutbildning och om att vi behöver fler doktorandtjänster i stället för utbildningsbidragen; liksom en konkurrenskraftig och differentierad lönesättning. Vi behöver få forskarutbildningens meritvärde i samhället fastslaget. Det behövs vidare tjänster efter avslutad utbildning, och framför allt: hyggliga löner. Teknikområdet och teknikerutbildningen har blivit något av en spjutspets i argumentationen beträffande de besvärligheter som uppstått inom högskolan. Ansvaret för forskning och utveckling ligger i dag i hög grad på industrin. Denna svarade 1983 för två tredjedelar av alla pengar som anslogs till forskning och utveckling. Till teknisk och naturvetenskaplig forskning och utveckling anslog staten 1983/84 bara 920 milj.kr., dvs. endast en liten andel av de 11,7 miljarderna. Vi har stora svårigheter när det gäller den tekniska utbildningen. Som bekant flyr lärarna från högskolorna på grund av de usla lönerna. Chefslönetilläggen, som innebär att en professor kan komma upp till maximalt 17 000 kr. i månaden, är inte så imponerande när man betänker vad industrin kan betala i dessa sammanhang. Att civilingenjörsutbildningen har omklassificerats är positivt. Vi har också fått löfte om utredningar om YTH, och det är något som vi länge har efterlyst. Vi väntar nu bara på att problemen med mellaningenjörsutbildningen skall lösas. Anslagen är på den punkten inte tillräckliga. Framför allt släpar utrustningssidan efter högst avsevärt, vilket är besvärande. Förhållandena blir ju värre allteftersom åren går. Vi har föreslagit ytterligare 40 milj.kr. på det området. Vi har också föreslagit 20 milj.kr. mera till grundutbildningen och 15 milj.kr. mera till forskningen. Vi har vidare lagt fram förslag om en genomgående avbyråkratisering av högskolan. Jag hinner inte gå in på alla detaljerna, men dessa finns noggrant redovisade. Vi har också efterlyst ett samlat program för tillrättande av alla de brister som finns när det gäller humaniora. Vart tar den klassiska bildningen i landet vägen? Snart finns det bara små öar kvar. Frågan är om de kommer att överleva. Herr talman! Vad slutligen gäller de studiesociala förhållandena är det väl inget tvivel om att dessa är ett av de stora sociala problem som håller på att segla upp för de närmaste tio åren. Det måste göras något åt detta problem. Vi har inte någon stor tillgång till pengar. Det enda som vi nu kan göra är att föreslå en höjning av fribeloppet, och det vill vi också göra. Då får våra studenter åtminstone något ökade möjligheter att utnyttja den utväg som utbildningsministern anvisat, nämligen att försöka arbeta litet grand vid sidan om studierna.
Herr talman! Jag vill först påpeka att det just i år är mycket svårt att bedöma vilka ekonomiska villkor olika utbildningsoch forskningssektorer kommer att leva under. Det är också mycket svårt att göra jämförelser av den typ som utbildningsministern gjorde, mellan olika budgetår. Det beror på förnyelsefonderna, som får börja användas den 1 juli och som enligt uppgift kommer att uppgå till 8 miljarder kronor. Vi vet inte hur de kommer att användas, och vi vet inte vilka tidigare utgifter i företagen som de ersätter. Vi tror inte att införandet av förnyelsefonderna är det rätta sättet att göra bra prioriteringar på detta område, och jag såg att finansministern nu också är orolig för att de här pengarna i för hög utsträckning kommer att användas till kursgårdar och studieresor till avlägsna länder. Men vi måste trots allt utgå från att en del av de här fonderna kommer att användas till att ge anställda bra utbildning. Det är i det perspektivet man skall se vårt förslag om en ganska blygsam minskning av anslagen till vuxenutbildningsområdet. Rimligen måste tillkomsten av förnyelsefonderna marginellt påverka behovet av vuxenutbildning. Det är för övrigt mycket möjligt att vår besparing inte heller skulle leda till någon större nedskärning av verksamheten, därför att företagen kommer att köpa breddutbildning i form av s.k. uppdragsutbildning från de utbildningsanordnare som nu anordnar vuxenutbildning. Många länder i världen genomför i dag ambitiösa satsningar på högre utbildning och forskning. För ett land som Sverige finns det särskilt goda skäl att satsa på sina universitet. Vi har en teknologiskt avancerad industri. Vi har en stor informationssektor med ständigt växande kunskapsmängd som behöver systematiseras och analyseras. Vi är också angelägna att ytterligare förankra och fördjupa demokratin. Universiteten är bildningshärdar som genom sitt ständiga sökande efter ny kunskap och sitt krav på vetenskaplighet tillför samhället omistliga värden. Folkpartiets intresse för den svenska högskolan sträcker sig alltså längre än till högskolans betydelse för svensk ekonomi. Högskolan har en avgörande betydelse också för samhällets andliga vitalisering, förmåga att hantera sociala konflikter och för många enskilda människors individuella utveckling. Mot denna bakgrund känner vi stor oro inför läget inom högskolan. Larmsignalerna är så många och så entydiga att de måste tas på allvar och läggas till grund för politiskt handlande. Det förvånar mig något att utbildningsministern inte alls berörde den omfattande debatt om problemen inom högskolan som nu förs. Bakgrunden är att vi under tio år har haft budgetproblem för den offentliga sektorn och att det har lett till att högskolan hamnat i en ohållbar situation. Ser man i backspegeln kan man säga att 1977 var det kanske olämpligast tänkbara året för att sjösätta en ny stor högskolereform. De resurser som skulle ha behövt tillföras högskolan för att de nya stiliga ramarna skulle fyllas med kvalitativt högtstående innehåll frös inne. Resultatet, som knappast någon kunde förutse då, när reformen antogs, är att vi nu står med den resurskrävande och byråkratiska apparaten men inte förmår att låta den bedriva utbildning och forskning av den kvalitet som vi skulle önska och som Sverige oundgängligen behöver. Problemen är många. Studieavbrotten är orimligt många. Andelen lärarledd undervisning är på vissa linjer och kurser mycket liten. Det är svårt att få tag på kvalificerade lärarkrafter. På de tekniska högskolorna är det i dag inte ovanligt att studenterna undervisas av andra studenter, som har gått kursen någon eller några terminer tidigare. De studenter som bedriver undervisning utgör för övrigt också en illustration till ett annat problem, nämligen att studiemedlen är otillräckliga, så att praktiskt taget alla måste arbeta bredvid studierna för att finansiera dessa. För få elever bedriver fördjupningsstudier. Eleverna vet hur man snabbast tar sig igenom högskolan och skaffar sig poäng i enlighet med de krav som statsmakterna har fastställt i det stelbenta linjesystemet. För få bryr sig om att komplettera med moment som kräver ett självständigt, problemorienterat arbete. Forskningsanknytningen i grundutbildningen har blivit för dålig. Inte heller har det blivit så mycket av den internationalisering som det talades så entusiastiskt om i slutet av 1970-talet. Och det är mycket olyckligt, därför att universitetsstudier och forskning måste bedrivas i en internationellt präglad miljö. Det är inom grundutbildningen som problemen är störst. De politiska satsningarna på forskning har inte blivit så långtgående som de verkat när de först presenterades. Det finns en stark tendens till att anslagen krymper från det att de först presenteras i ett anförande eller ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet till det att de så småningom, efter inflationen, administrationskostnader och annat, når den enskilda institutionen och den enskilde forskaren. Men trots allt har anslagen i varje fall inte urgröpts. Men det finns problem också på forskningsområdet, som vi hörde i föregående anförande. Det är få doktorander som disputerar. Doktorandernas ekonomiska villkor är orimligt dåliga. Det har också blivit en orimlig fördelning mellan det vi tillför forskningen via sektorsanslagen och det vi tillför via ordinarie forskningsorganisation med anslag via universitet och forskningsråd. Vi tror att det begrepp som det nu är viktigt att samlas kring är begreppet kvalitet. Det har varit nödvändigt att i tidigare skeden öka dimensioneringen av högskolan, men det som nu måste vara ledstjärnan är att åstadkomma en påtaglig höjning av kvaliteten på utbildningen och forskningen. Det är inte lätt, och vi når inte det målet i en handvändning. Det kräver mycket tålmodigt arbete ute på varje institution. Vi föreslår därför att man nu beslutar om ett treårigt kvalitetsprogram, där man skulle försöka involvera alla grupper inom högskolan i en gemensam ansträngning att höja kvaliteten. Vår bedömning är att det är omöjligt att åstadkomma detta utan att tillföra ytterligare ekonomiska resurser. Tyvärr — med tanke på budgetunderskottet — handlar det om ganska betydande belopp. Regeringen tillför ungefär 60 milj.kr. i reformpengar på det här området genom budgetpropositionen. Men när det är sagt skall vi också komma ihåg att det från varje anslag i propositionen skall dras bort sammanlagt 44 milj.kr. i tidigare beslutade besparingar. Det reella resurstillskottet till detta område blir alltså bara 16 milj.kr. Vi menar att behovet är mångdubbelt större. Vi föreslår i vårt budgetalternativ 120 milj.kr. i kvalitetsförbättrande åtgärder utöver regeringens förslag och 30 milj.kr. för en mindre reform på studiemedelsområdet, nämligen en höjning av fribeloppsgränsen. Vi tror att det vore mycket önskvärt med en bred politisk samling kring ett sådant kvalitetsprogram. Jag hoppas verkligen att också socialdemokraterna är beredda att diskutera detta. Det handlar nämligen också mycket om psykologi. De verksamma inom högskolan skulle uppfatta ett sådant beslut fattat i bred politisk enighet och åtföljt av ett resurstillskott, som en mycket välkommen signal från statsmakternas sida. Låt oss bedriva resultatpolitik på det här området. Vi i folkpartiet förnekar inte vårt medansvar för en del av de problem som högskolan i dag brottas med. Vi ser också en del positiva tecken på socialdemokratiskt omtänkande på några punkter. Det senaste exemplet är några uttalanden av en representant för LO i dagens nummer av Dagens Nyheter. Därför borde nu finnas förutsättningar för breda politiska uppgörelser om ökade resurser till högskolan, utrensning av onödig byråkrati, kvalitetssatsningar i form av ökad forskningsanknytning, internationalisering, osv. Låt mig till sist säga att utbildningsministern inte kan anklagas för att under sin tidigare karriär ha varit någon popularitetsjägare. Skulle det inte, som omväxling efter de hårda åren i TCO och utrikesdepartementet, vara roligt att omfattas av allt folkets uppskattning och mötas av bara applåder? Det är nog möjligt nu. Det finns i dag bland oppositionspartierna, tror jag, och bland de verksamma inom högskolan en stark känsla för att det behövs ett positivt trendbrott för den svenska högskolan. En och annan mindre uppskattad insats i Lennart Bodströms förflutna skulle då förmodligen förblekna. För högskolans skull hoppas jag att Lennart Bodström tar den chansen.

Fru talman! I går framhöll centerns partiledare Karin Söder mycket eftertryckligt den vikt som vi i centern tillmäter just utbildningsområdet. Vi har klargjort att det är ett område där vi inte anser att det finns utrymme för besparingar. Anledningen till att vi gett utbildningsområdet denna höga prioritet, i ett läge där vi i övrigt förordar mycket sträng hushållning med statens resurser och föreslår besparingar som går utöver regeringens, är att vi anser att kunskap spelar en avgörande roll för hela vår framtida utveckling. Vårt samhälle blir mer och mer kunskapsintensivt. I den mån vi lyckas hävda oss på kunskapsuppbyggnadens område avgörs också våra möjligheter att som nation hävda oss i världen framöver. Den struktur som vi skapar på vår utbildning och forskning avgör i mycket hög grad den samhällsstruktur som vi får i vårt land. Den enskildes möjligheter att få en god utbildning är i dag i stor utsträckning avgörande för både yrkesmöjligheter och möjligheterna att hävda sin rätt i vårt samhälle på olika sätt. Det här ligger alltså bakom vår mycket klara prioritering av utbildningsområdet. Det har förts en mycket hård debatt under senare år om kvalitetsfrågor i vårt utbildningsväsende. Det har gällt ungdomsskolan och högskolan. Ibland har kanske debatten varit litet överdriven, med övertoner som inte riktigt haft sitt ursprung i verkligheten. Men den har inte varit utan grund. Det finns naturligtvis utrymme för många åtgärder för att förstärka kvaliteten i vårt utbildningsväsende. Vi har fått en hel del skrämmande rapporter som visar hur mycket som egentligen återstår att göra. Efter en period av stor kvantitativ utbyggnad av såväl ungdomsskolan som högskolan är det nu dags för en kvalitativ förstärkning. Man skulle tro, fru talman, att regeringen i sådant läge skulle ha satsat väldigt kraftfullt på just utbildningsområdet för att möta de stora behov och undanröja de betydande brister som fortfarande finns. Men tyvärr kan man inte anse att regeringen gjort det. Det finns naturligtvis en hel del behjärtade försök till förstärkningar, men helhetsbilden är den att regeringen inte är särskilt kraftfull. I grundskolan är situationen rent av den att grundskolan står inför ett hot när det gäller resurser som är värre än vad vi upplevt på mycket länge. Detta hot hänger samman med de minskande elevkullarna, som i sin tur med automatik, om man inte gör någonting åt det, leder till kraftigt reducerade statliga bidrag till skolsektorn. Under en 15-årsperiod kommer elevkullarna i grundskolan att minska med en femtedel, 20 70. Statsbidragen går då samma väg, om man inte gör någonting. Men kostnaderna minskar inte på samma sätt. Det finns stora fasta kostnader i vårt skolväsende. Det är svårt att omplacera personal. 8 000 lärare riskerar att slungas ut i arbetslöshet under åren framöver. Vad som kommer att hända om man inte gör någonting åt statsbidragssystemet är att kommunerna får ta på sig en ökande del av ansvaret för vår ungdomsskola. Men också här lägger regeringen ett rejält krokben genom att i år föreslå en 3-procentig nedskärning av statsbidragen till kommunerna för skolväsendet, någonting som kommunerna förutsätts fylla på med egna medel. Därmed har man naturligtvis kraftigt försvårat kommunernas möjligheter att gå in med ytterligare insatser när basresurserna börjar minska. Regeringen avser tydligen att dra in hela basresursminskningen i form av besparingar när det gäller statskassan. Man är inte ens beredd att acceptera det förslag skolöverstyrelsen har lagt fram om att behålla 25 76 av resurserna. Det märkligaste är kanske motiveringen: man säger att de inte behövs! Centern föreslår att hela den resursen skall finnas kvar i grundskolan och innebära kvalitetsförstärkningar. Vi har också förslag till förstärkningar på gymnasieskolans område. Vi noterar att det vackra talet om en totaldimensionerad gymnasieskola knappast har resulterat i några reella förslag från regeringen. Får jag vidare bara nämna någonting om högskolan. Också här finns det stora behov av förstärkningar och förändringar. Enligt centerns uppfattning är det viktigt att satsa på kvalitetsfrågorna då det gäller högskolan. Det är viktigt att åstadkomma en avbyråkratisering i högskolan. Det är viktigt att slå vakt om tillgängligheten i högskolan. Regeringen gör vissa försök att åtgärda högskolans problem, men också här får man en känsla av att det i mycket är fråga om att vilja men inte kunna. Behov av resursförstärkningar finns bl.a. på det tekniska området. Det sker tillskott, men tillskott i en storleksordning som gör att det skulle krävas ungefär ett årtionde innan man når upp till den resursnivå som UHÄ anser vara nödvändig — för att inte tala om vad t.ex. Ingenjörsvetenskapsakademien har ansett nödvändigt. Även insatserna för förstärkningar av ekonomoch juristlinjerna och på humanistisk och samhällsvetenskaplig sida är förhållandevis blygsamma. Centern har föreslagit rejäla tillskott för att kunna stärka kvaliteten på de här områdena. När det gäller avbyråkratiseringsfrågorna har centern och andra partier sedan flera år krävt en översyn av linjesystemet och en mera flexibel studiegång, inte minst på de filosofiska fakulteterna. Vi har i det sammanhanget också föreslagit ett återinförande av fil.kand.-examen. Regeringens förslag om en flexiblare studiegång när det gäller individuella linjer får naturligtvis ses som ett steg i den riktningen, men det är ju någonting väldigt blygsamt. Enligt vår uppfattning borde man kunna införa samma typ av frihet som regeringen vill tillåta på de individuella linjerna inom hela det filosofiska fakultetsområdet i praktiken, och naturligtvis låta fil.kand.-examen gälla inom det området. Vi förordar en enklare anslagsgivning, där man koncentrerar anslagen till institutionerna. Målet kanske kan vara att i en framtid ha ett högskoleanslag och ett grundutbildningsanslag som bas för institutionernas verksamhet. När det gäller tillgänglighetsfrågan tycker vi att det är särskilt viktigt att slå vakt om en decentraliserad högskoleutbildning. Vi har förslag till förstärkningar när det gäller både grundutbildning och forskningsmöjligheter på de små högskolorna. En annan viktig tillgänglighetsfråga är ett förbättrat studiestöd. Också där har vi förslag på både kort och lång sikt. Till sist är det också viktigt att skapa bredd i utbildningen. Det har från Ingenjörsvetenskapsakademien framförts starka önskemål om en fördjupning på det ekologiska området när det gäller ingenjörsutbildningen. Vi hade väntat förslag från regeringen på det området, men något sådant kom inte. Vi har däremot tagit upp detta i vår motion. Fru talman! Det finns mycket som behöver göras för att förstärka kvaliteten i utbildningen. Jag betvivlar inte ambitionerna hos de statsråd som har ansvaret på det här området. Däremot måste vi med beklagande konstatera att utbildningsdepartementet kanske inte varit helt framgångsrikt när det gäller att få fram de nödvändiga resurserna för att verkligen kunna åstadkomma det som behöver göras.

Fru talman! Pär Granstedt har tagit upp grundskolefrågorna i debatten och särskilt uppehållit sig vid det förhållandet att när antalet elever i grundskolan minskar, då minskar också statsbidraget. Pär Granstedt säger att staten sparar pengar på det sättet. I verkligheten är det så att pengarna följer eleverna. De som förut gick i grundskolan går nu i gymnasiet, och det är dit de statliga pengarna kommer att styras i stället. När elevkullarna ökar igen i grundskolan — Pär Granstedt säger att man måste göra någonting åt saken — kommer pengarna tillbaka dit. Det är inte heller större mening med att diskutera hurvida det förekommit någon inbördes kamp beträffande olika ändamål som skall tillgodoses i budgeten och därvid påstå att utbildningsväsendet har förlorat. Som jag redovisade i debatten i går kväll har utbildningsdepartementets budget ökat med ungefär 9 26, medan de statliga utgifterna totalt ökat med 3 96. Härvidlag går det väl inte att påstå att andra verksamheter har fått breda ut sig på utbildningens bekostnad. Sant är däremot att vi är utsatta för ett kärvt ekonomiskt läge och att vi måste hushålla hårt med resurserna.

Inget annat land koncentrerar forskningen i så hög grad till universitet och högskolor som Sverige gör. Forskningen ligger i många andra länder i stor utsträckning utanför universiteten och högskolorna. Det betyder att våra studenter läser vid högskolor som i största utsträckning är forskande institutioner. Det betyder att de har lärare som i största utsträckning själva sysslar med forskningsarbete. Det finns givetvis olika sätt att avväga kostnaderna inom högskolans budget. Regeringen har här lagt fram ett förslag på några miljarder, och det är naturligt att det finns alternativa förslag som kan ställas mot varandra i den kommande riksdagsbehandlingen. Men den huvudsakliga inriktningen och omfattningen i regeringens förslag överensstämmer med i varje fall de kommentarer som här har gjorts. Vi är också ense om att vi i största möjliga utsträckning bör få till stånd en avbyråkratisering av högskolan. Går man igenom verksamhetsberättelserna från de olika lärosätena och från universitetsoch högskoleämbetena, kommer man också att finna att antalet lärare av olika slag ökat under senare år, samtidigt som den administrativa personalen minskat. Det pågår på många håll en reformdebatt i det här avseendet, och vi har anledning att tillgodogöra oss alla goda uppslag som kommer fram i den, så att de som arbetar vid universitet och högskolor får ägna sin huvudsakliga tid åt det som är syftet med deras vistelse vid högskolan.

Fru talman! Statsrådet Bodström menade att man inte kan tala om någon dragkamp mellan olika områden i statsbudgeten och att det inte sker några besparingar på skolans område. När det gäller frågan om dragkamp eller inte dragkamp vill jag citera Lennart Bodströms kollega i utbildningsdepartementet, statsrådet Göransson.

Jag kan inte tolka det på annat sätt än att utbildningsdepartementet här har fått stryka på foten i dragkampen med andra departement. För det kan väl inte vara så att man inom utbildningsdepartementet inte anser att det finns behov av kvalitetsförstärkningar inom grundskolan. Om det är den slutsats som kan dras, är det ganska skrämmande. Jag utgår i stället från att det är fråga om ett resultat av en dragkamp, som tyvärr inte precis har utfallit till grundskolans fördel. Jag vill understryka att vi aldrig har talat om att det är fråga om någon — Prot. 1985/86:72 besparing, däremot om att det gäller frigjorda resurser i form av lokaler, 6 februari 1986 lärare osv. Frågan är om vi skall använda dessa resurser till att förbättra kvaliteten i skolan eller om vi skall ”friställa” dem. Skall vi riva skolbyggnaderna och kasta ut lärarna i arbetslöshet? Det är en fråga om resursanvändning. Vad gäller totalvolymen är det ju riktigt att utbildningsväsendets budget totalt har ökat med 9 96, men det är också viktigt att komma ihåg att det i realiteten inte motsvarar mycket mer än inflationen. Något nettotillskott görs alltså inte, trots att det finns mycket stora otillfredsställda behov. I det sammanhanget vill jag inte minst peka på debatten om den tekniska sektorn. Man har från IVA begärt förstärkningar på över 300 miljoner, och från UHÄ har man sagt att man behöver åtminstone ungefär 160 miljoner inom en mycket kort tidrymd. Det som regeringen nu gör skjuter upp den typen av åtgärder mycket långt framåt i tiden. Detsamma kan sägas om de mycket behövliga förstärkningarna på ekonomlinjen, på juristlinjen, när det gäller samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och mycket annat. Det visar att man inte har fått resurser att genomföra de nödvändiga åtgärderna.
Fru talman! Jag vill gärna återgälda utbildningsministerns artighet och säga att jag hoppas att det skall bli möjligt att också i fortsättningen föra en saklig diskussion kring dessa problem, som spelar så stor roll för landet. Den högre utbildningen och forskningen är en förutsättning för att Sverige skall kunna klara sig. Som jag sade i går är det kanske inte framför allt medelstilldelningen som just nu är det stora problemet på forskningens område. Tekniken utgör här ett undantag, men detta berördes i går och det finns därför ingen anledning för mig att återkomma till det på annat sätt än att antyda att en förstärkning inom en nära framtid av utrustningsanslaget är en absolut nödvändighet. Däremot finns det på detta område strukturella problem som det gäller att lösa. Ett av de stora problemen är det som har förorsakats av att vi har fått en separation mellan grundutbildningen och forskningen som sådan. Detta har ställt till med åtskilligt trassel. Regeringen har inte givit någon antydan om hur man skall lösa den här typen av större problem. Jag vill i det sammanhanget än en gång erinra om forskarrekryteringen och inte minst om det stora problemet att vi inte har tillräckligt med studerande på våra fördjupningskurser. Detta är ett problem som vi måste lösa inom en nära framtid. Annars kommer det inte att finnas några forskare att rekrytera. När det gäller avbyråkratiseringen är vi väl alla överens om att en sådan måste komma till stånd, men det kan naturligtvis finnas olika meningar om vad det är som skall avbyråkratiseras. Vi har t.ex. tillträdesproblematiken, där det finns en del olika uppfattningar. Vidare vill jag peka på den demokratisering som faktiskt har lett till en omfattande byråkratisering i den meningen att det finns alltför många beslutsinstanser och att institutionerna har försvagats. Jag är emellertid övertygad om att det bör gå att i lugn och ro resonera om den problematiken och att utbildningsdepartementet skall I kunna lägga fram förslag till lösningar, ehuru jag måste säga att regionstyrelserna, som ett exempel, kanske har levt alltför länge. Jag skulle önska dem ett betydligt kortare liv — på det sättet skulle jag själv kunna befrias från en börda i sammanhanget.

Fru talman! När jag i höstas blev invald i riksdagen och i utbildningsutskottet hade jag inte sysslat med högskolefrågor på ett antal år. Jag har därför sedan dess ägnat rätt mycket tid åt att besöka högskoleenheter och talat med personer som är verksamma inom universitet och högskolor. Jag måste säga att jag under den tiden har blivit ganska bestört, eftersom jag fått höra väldigt många bekymmersamma kommentarer om situationen. Jag håller med utbildningsministern när han säger att det finns en del överdrifter i den debatt som förs om högskolan. Ibland är det svårt att skilja på vad som måste klassificeras som ”anekdoter” och vad som är verkligt grundad kritik. Men om man väger samman allt som framförs blir ändå slutsatsen att många av de verksamma inom högskolan på mycket goda grunder bedömer situationen som alarmerande. De är bekymrade över den låga examinationsfrekvensen, över att alltför få bedriver fördjupningsstudier, över bristande utrustningsanslag och mycket annat. Jag håller med om att det är mycket värdefullt att vi kan föra en debatt om detta i saklig ton, men om jag får uppehålla mig litet vid detta med ”ton” skulle jag möjligen vilja efterlysa en något mera bekymrad nyans i tonen i utbildningsministerns anföranden. I övrigt är det tre frågor som jag skulle vilja kommentera. För det första råder, som jag har tolkat det, numera en ganska utbredd uppfattning också inom socialdemokratin att vi med åren har fått en obalans i forskningsanslagen när det gäller avvägningen mellan det vi brukar kalla för sektorsforskning och den ordinarie forskningsorganisationen. Detta bör vi gemensamt försöka rätta till så fort som möjligt. För det andra antydde utbildningsministern i sitt anförande i går att folkpartiet skulle ha en i grunden annan syn på de små högskolorna än socialdemokraterna. Det tror jag är en missuppfattning. Vi slår vakt om existensen av de mindre högskolorna. Vi har inte yrkat på att någon av dem skall läggas ned. För det tredje, till sist: När det gäller avbyråkratiseringen är jag, liksom Birger Hagård, litet förvånad över att regeringen inte passat på att nu göra någonting åt regionstyrelserna. Alla vet ju att de inte har särskilt meningsfulla uppgifter. Regeringen fick deras avskaffande serverat på en bricka, när också UHÄ gick på den linjen. Jag vill bara ge regeringen det goda rådet att så snart som möjligt spara in de miljoner som finns att hämta här, eftersom regionstyrelserna som sagt inte har särskilt meningsfulla uppgifter.